Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Försvarets materielverk har i anbudsinfordran begärt in priser för renovering av 430 000 mössor för försvaret från landstingets tvätteri i Fredriksberg i Kopparbergs län. I anvisningarna talas det om förhandlingsupphandling, men anbud kan lämnas även utan föregående förhandling. Fredriksberg har lämnat förslag på två alternativa anbud, av vilka det ena anbudet understiger det av försvarets materielverk antagna anbudet. Det lägsta budet skiljer sig från närmaste anbud, före förhandling, med ca 30 000 kr. — till Fredriksbergs fördel. Det är anmärkningsvärt att man inte har genomfört upphandlingen genom förhandling. Detta förfarande torde ha kunnat pressa priset med kanske 100 000-120 000 kr. Man känner nu stor besvikelse över att ytterligare arbetstillfällen ej gick att få till bygden, särskilt som Bergslagen varit ett hårt drabbat område ur arbetsmarknadssynpunkt.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag vill inledningsvis bara säga att försvarsministern väl måste vara oroad över all den kritik som riktas mot denna verksamhet. Det är ingen liten verksamhet, utan det är fråga om resor för 700 milj.kr. Det måste vara ett mål även för försvarsministern att verksamheten skall bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt och till så låga kostnader som möjligt. Det finns många frågor att ställa om denna verksamhet, men jag har begränsat mig till principfrågan, nämligen om vinsten. Det framgår av anvisningarna för upphandlingen att den vinst som eventuellt uppstår skall betalas tillbaka till kunden. Det är ett mycket märkligt förhållande. Det är detta som gör att det finns anledning att anta att det kan bli en monopolverksamhet. Försvarsministern säger visserligen att han har fått veta att det är flera resebyråer som har lämnat in seriösa anbud. Jag har också varit i kontakt med dem, och de är mycket förbryllade. De har lämnat in anbud för att vara med och sedan se hur det utvecklas. Det kan i slutändan bli så att bara en enda resebyrå får ta hand om denna verksamhet, nämligen Försvarets resebyrå. Detta är oroande. Mitt råd till försvarsministern är — jag förstår att jag inte får något annat svar på mina frågor — att se till att denna verksamhet decentraliseras så som riksdagen har uttalat. Låt dessutom de resebyråer i Sverige som har arbetat i mycket hård konkurrens i många år få konkurrera även i detta fall!

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Jag har under några år försökt följa debatten om de värnpliktigas resor. Den allmänna värnplikten är en viktig hörnpelare i det svenska försvaret. Just därför är det viktigt att värnpliktsutbildningen inte försvåras av en massa kringliggande faktorer. Hur man reser till och från sitt förband har en stor betydelse. Beslutet om ett lokalt kostnadsansvar kan vara en bra möjlighet för förbanden att använda sina medel på bästa sätt — om de får den möjligheten. Problemet är ju att försvarets reseavdelning låser förbandens möjligheter att själva avgöra vad som är det bästa sättet. Dagens debatt gäller upphandlingen av integrerad reseverksamhet. Jag kan inte tycka att det är bra att en avdelning som det riktas så mycken kritik mot får sköta en så viktig fråga. Riksrevisionsverket har begärt ÖB:s synpunkter på vissa brister i bokföringen. ÖB har satt Bohlins Revisionsbyrå på att granska verksamheten. I helgen begärde Sveriges centrala värnpliktsråd att hela reseavdelningen skall läggas ner. Dessutom är reseavdelningen en tillfällig lösning, ett försök. Men hur många låsningar i verksamheten i framtiden skall denna tillfälliga lösning få fatta beslut om? Av de underlagshandlingar som skickades ut framgår att sista datum för inlämnande av anbud var den 13 november. Varför var det så bråttom med ett avtal som inte skall börja gälla förrän den 1 januari 1989? Varför måste beslutet fattas redan nu? Försvarsministern säger att kostnaderna för värnpliktsresor minskade med 50 milj.kr. Ja, i så fall var min kritik av de siffror som tidigare redovisades riktig, då de har räknats upp i den bokföring som riksrevisionsverket har riktat kritik mot.

Herr talman! Karl-Anders Petersson har frågat mig om jag avser att lokalisera den nya kustbevakningen till Karlskrona. Frågan är ställd mot bakgrund av att kustbevakningen avses brytas ut ur tullverket för att den 1 juli 1988 bli en egen civil myndighet inom försvaret. För närvarande arbetar en organisationskommitté, kustbevakningskommittén, med att ta fram förslag till den nya myndighetens organisation, ledning, lokalisering och arbetsformer. Enligt vad jag har erfarit räknar kommittén med att lämna förslag till lokalisering av kustbevakningens organisation i början av nästa år. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning till lokaliseringsfrågorna vad gäller den nya kustbevakningsorganisationen.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret, även om det inte var så särskilt upplysande om var den nya kustbevakningsmyndigheten kommer att lokaliseras. Jag hade hoppats att försvarsministern åtminstone skulle redovisa att myndigheten kommer att lokaliseras utanför de överhettade storstadsområdena, där personalen i dag har enorma svårigheter att uppbringa en bostad. I Karlskrona finns det däremot bostäder, men inga jobb. Det har i olika sammanhang förutsatts att den nya kustbevakningen skall ha goda kontakter med marinen, och detta är väl ett mycket starkt skäl för en lokalisering till Karlskrona. Ytterligare skäl härför är att Karlskrona har förlorat många statliga jobb på senare år. Vid marinen och Karlskronavarvet har antalet anställda minskat med ca 3 000 personer sedan början av 50-talet, och nu är ytterligare 250 man varslade vid Karlskronavarvet. Friställning av dessa sker i april 1988, om inte statliga order snabbt kanaliseras till Karlskronavarvet. De anställda vid varvet anser att många arbetstillfällen i stället styrs till Muskö. I Karlskrona finns kunnig och stabil personal, som inte hoppar från den ena arbetsplatsen till den andra. Staten bör ha stor skyldighet att styra nya jobb till Karlskrona. Berga örlogsskolor lär på senare år haft svårigheter att rekrytera kunniga instruktörer. Avgången från dessa tjänster har tidvis varit stor. Emellanåt har man nödgats flytta viss utbildning till Karlskrona på grund av brist på instruktörer. Stundom har kunnig personal fått pendla från Karlskrona till Berga för att fylla vakanser. Detta visar att det finns god tillgång på kunnig personal. Det finns, herr försvarsminister, många goda skäl att lokalisera kustbevakningsmyndigheten till Karlskrona.

Herr talman! Torgny Larsson har frågat bostadsministern om han är beredd medverka till att tio skadelidande, vars ersättning ännu inte reglerats, snarast får sina ersättningar i enlighet med vad som riksdagen har beslutat med anledning av en proposition i ämnet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Jordskredet berörde ca 150 fastigheter. Av de drabbade fastighetsägarna har två valt att inte godkänna ersättningen från staten. De processar för närvarande om detta. Målet pågår i högsta domstolen. Åtta andra fastighetsägare har godkänt och erhållit ersättning av staten och av försäkringsbolagen. De har därefter av bolagen medgivits ytterligare ersättning. Bolagen har dock inte betalat ut den ytterligare ersättningen i avvaktan på den rättsliga prövningen av statens åtaganden. Frågan gäller hanteringen av enskilda ärenden som är beroende av en pågående juridisk process. Jag kan därför i detta sammanhang inte kommentera frågan ytterligare.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Det gjordes stora insatser från samhällets sida, inte minst från statens sida, för att lindra skadeverkningar i samband med katastrofen. Men eftersom skaderegleringen efter katastrofen inte skedde strikt efter försäkringsvillkoren, utan efter en schablonmodell som staten och försäkringsbolagen enats om, är det inte konstigt att somliga ansåg sig orättvist behandlade. Varje skadelidande fick ta ställning till ett ersättningspaket i form av ett trepartsavtal mellan stat, försäkringsbolag och försäkringstagare. Det innefattade såväl ersättningen för den försäkrade byggnaden som den statliga ersättningen för marken. Det var 17 familjer som klagade, men ingen fick någon som helst ytterligare ersättning för hus eller tomt. Det var två fastighetsägare som orkade hålla emot och som vägrade godkänna paketerbjudandet. I de två skiljedomar som avgjorde deras tvist med bolagen vann de förkrossande segrar. Dessa två klienter tillförsäkrades ersättning så att säga in natura, så att de kunde bygga likvärdiga hus i stället för de som blev förstörda. Men det som är poängen, försvarsministern, är att de här två befann sigi en tvångssituation. Dessa två familjer valde att avstå från att skriva under. Då skall de straffas genom att inte få någon ersättning. De har ännu i dag inte fått någon som helst ersättning för marken, en av dem inte heller för sitt garage. Jag vill därför ställa en fråga till försvarsministern: Är det en rimlig handläggning och bedömning att människor efter tio år inte skall ha fått någon som helst ersättning?

Herr talman! Jag tackar för det mycket korta och klargörande svaret. Bakgrunden till frågan är en artikel i en större svensk dagstidning. Det framgår där att statsrådet uppträtt på ett sådant sätt att man kan misstänka att han har som ambition att återupprätta stödet till Cuba. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Är den artikel som jag refererar till i min fråga helt felaktig? Är det ett falsarium av journalisten Christer Morling? Om dem inte är det skulle jag vilja ställa en annan fråga till statsrådet: Vilket konto och vilka pengar ämnar statsrådet anvisa till matsalsbyggnaden på den i artikeln aktuella skolan på Cuba?

Herr talman! Nu säger statsrådet att artikeln inte är korrekt. Jag har sökt artiklar från Cuba som är från samma tid. Tyvärr är det litet lång postgång mellan Sverige och Cuba, så de har ännu inte hunnit anlända. Visar det sig att de har samma uppfattning som den svenska tidningen återkommer jag till statsrådet. Till sist: Vilka pengar är det statsrådet pratar om? Är det statliga pengar eller är det pengar från statsrådets parti som skall användas till matsalen?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det är bra att regeringen beklagar detta anhållande, även om jag naturligtvis också tycker att man skulle kunna inta en mera hård och bestämd attityd i frågan. Det gäller här bara två personer, som visserligen har varit politiker och högt uppsatta personer på vänsterkanten i det turkiska politiska livet, men som är symboler för det turkiska förtrycket i stort. Jag hade tillfälle att besöka Turkiet under två veckor i september, och vi har lämnat en rapport från resan till talmanskonferensen. Jag vill gärna hänvisa till de slutsatser vi dragit där. De hänger ihop med de erfarenheter vi fick och de kontakter vi hade med olika personer om vad man kallar demokrati i Turkiet och som vi inte kan godkänna som demokrati. Det vore bra om Sveriges regering och den svenske utrikesministern något skärpte hållningen till den turkiska regimen av i dag. Det är inte tillräckligt att genomföra val, som visserligen är framsteg men som dock långt ifrån kan sägas vara demokratiska eller fria. Vi har alla noga kunnat följa manipulationen av vallagarna och annat. Det talas också i svaret om de paragrafer i strafflagen som absolut inte kan betraktas som något utslag av demokrati, och det är bra. De är, som alla vet, direkt lånade från Mussolinis Italien och har gällt sedan långt före militärkuppen i Turkiet 1980. Mot sådant bör varje stat, även den svenska, protestera, och vi bör hårt fördöma sådan lagstiftning. Jag hoppas på en hårdare attityd från Sverige i fortsättningen.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som jag tycker är positivt och inger vissa förhoppningar. Det är bra att utrikesdepartementet tagit del av de oroande rapporterna som kommit om Linards Grantins mycket svåra situation. Linards Grantins var förra året initiativtagare till bildandet av den lettiska Helgingforsgruppen ”Helsinki-86” som uppmanade till två stora demonstrationer som i somras genomfördes i Riga.
Linards Grantins grundade förra året den lettiska Helsingforsgruppen ”Helsinki-86”. Det är ”Helsinki-86” som uppmanade till de två stora demonstrationer som i somras genomfördes i Riga.
”Helsinki 86” har tydliga beröringspunkter med Solidaritet i Polen. Gruppens kritik har sin utgångspunkt i vardagliga missförhållanden, som förtrycket av det lettiska språket och den lettiska kulturen. Gruppen förespråkar en konsekvent icke-våldslinje.
”Helsinki-86” har tydliga beröringspunkter med Solidaritet i Polen. Gruppens kritik tar sin utgångspunkt i vardagliga missförhållanden såsom förtrycket av det lettiska språket och kulturen. Gruppen förespråkar en konsekvent icke-våldslinje. Grantins har dömts till et halvt års fängelse och han har dålig hälsa. Grantins har misshandlats av sina medfångar, enligt känt KGB-mönster.
Grantins har suttit anhållen och dömts till fängelse för att han kämpat för de för oss självklara rättigheterna att kunna protestera när det lettiska folkets språk och kultur blir förtryckta. Enligt mycket oroande rapporter senast i förra veckan har Grantins misshandlats svårt av sina medfångar, enligt känt KGB-mönster.
Han har klagat över smärtor i bröstet och är så svag att han behöver hjälp för att förflytta sig. Han fruktar att han inte kommer att överleva fram till den 9 december, då hans strafftid löper ut.
Han har klagat över svåra smärtor i bröstet och är så svag att han behöver hjälp för att förflytta sig. Han fruktar själv att han inte ens kommer att överleva fram till den 9 december då hans strafftid löper ut. Herr talman! Linards Grantins kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i Lettland. Det är värden som hyllas av alla demokratiska partier häri riksdagen. Trots att Gorbatjov ibland talar om demokratiska rättigheter är detta inget som har slagit igenom på djupet. KGB fortsätter som förut med sitt förtryck. Det är viktigt, utrikesministern, att vi som lever i ett fritt land ständigt fortsätter att protestera mot de regimer som trampar på människovärdet. Vi får aldrig glömma de enskilda människorna på andra sidan Östersjön, som kränkts på det grymma sätt som nu gäller Grantins.

Herr talman! Att jag ställde denna fråga beror på att jag faktiskt behöver hjälp med att tolka vad riksdagsmajoriteten egentligen har beslutat. På grundval av direktiv från den nu sittande regeringen och inspirerad av en gammal socialdemokratisk partimotion från oppositionstiden uttalade en enhällig försvarskommitté klart formulerade önskemål om säkerhetspolitisk beredning och bedömning av olika initiativ på det nedrustningspolitiska området. Vi lade fram ett moderat motionsyrkande i januari i enlighet med detta, eftersom vi var rädda för att just behandlingen av denna lilla del av försvarskommitténs överväganden skulle falla mellan två stolar vid behandlingen av försvarsbeslutet. Det behövdes alltså ett riksdagsbeslut på detta område. Men det moderata yrkandet avslogs. Det är obegripligt att det avslogs, eftersom det fanns en enhällig parlamentarisk bedömning bakom det hela. Riksdagsdebatten om detta bidrog inte heller till klarhet. De tre socialdemokratiska företrädarna uppträdde okoordinerat och motsägelsefullt. Nedrustningsambassadör Maj Britt Theorin, som står UD närmast, sade bl.a. att ”som motionen är skriven är det fråga om att nedrustningspolitiken Si och dess arbetsformer ska ha en bättre anpassning till den svenska säkerhetspolitikens krav i enlighet med de riktlinjer som anförs i motionen. De riktlinjerna har utskottet med kraft tillbakavisat.” Så säger alltså UD:s företrädare. Vilka är de riktlinjerna? Jo, i den moderata reservationen står ”enligt de intentioner som kommit till enhälligt uttryck under beredningen av 1987 års försvarsbeslut”. Försvarsutskottets vice ordförande Olle Göransson citerade precis samma utdrag ur försvarskommitténs betänkande som jag gjorde. Han tyckte att det var bra. Men han tyckte ändå att det hela kunde avslås.

Herr talman! Om jag nu är så obegåvad att jag inte kan förstå vad man menar när man avslår en reservation som vill hänvisa till försvarskommittén och i stället säger att frågan kan diskuteras kontinuerligt i nedrustningsdelegationen, vill jag ändå gärna att utrikesministern svarar ja eller nej på min fråga. Skall nedrustningspolitiken bedrivas i enlighet med försvarskommitténs önskemål om säkerhetspolitisk beredning och uppföljning av det hela? Utrikesministern uppehåller sig vid arbetsformerna. För mig är kanske arbetsformerna tillfredsställande och mindre väsentliga. Det väsentliga är en säkerhetspolitiskt grundad prioritering av vad vi skall göra. Skall man tolka riksdagsbeslutet så att denna prioritering skall göras i nedrustningsdelegationen? Är utrikesministern i så fall beredd att ge nedrustningsdelegationen sådana arbetsformer att det framåtsyftande arbetet kan göras där, dvs. så att man kan delta i den säkerhetspolitiska prioriteringen i denna delegation?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag har ingen anledning att söka sak med utrikesministern med anledning av svaret. Jag är nöjd. Det brukar jag ju i regel vara — alltför ofta kanske. Men man får väl konstatera att det är som det är. Det är bara några påpekanden jag tycker att man måste göra. Fortfarande råder endast ett stilleståndsavtal mellan södra och norra Korea. Koreakriget slutade 1953. Det finns således inget fredsavtal, kan man säga. Under de 35 år som gått sedan krigsslutet har det förekommit många olika incidenter och konfrontationer mellan södra och norra Korea — flera har varit av allvarligt slag. Ett enormt ordkrig, ett propagandakrig, har också pågått. Det har saknats konkreta förslag på hur man skall åstadkomma avspänning i denna region. Det förslag som den nordkoreanska regeringen lade fram i somras är ett steg som borde kunna leda till konkreta förhandlingar och en truppreducering och därmed en minskning av spännningen. Den situation som råder på den koreanska halvön är inte bara en angelägenhet för de länder där som är inblandade. Den måste också beröra oss. Om det hela utvecklas till en konflikt kan vi inte vara oberörda. Ett problem i sammanhanget är den amerikanska närvaron i Sydkorea. Vi vet att det finns amerikanska trupper, militär personal som uppgår till 40 000 man. Vi vet också att USA har installerat en icke oansenlig mängd kärnvapen i Sydkorea. Man kan då ställa frågan: Vem har i första hand anledning att känna sig hotad? Jag anser att inte minst Sverige har anledning att engagera sig mera när det gäller den kärnvapenfria zonen. Det är mig veterligen inte Nordkorea som har kärnvapen eller några utländska trupper på sitt territorium. Det är inte heller det sydkoreanska folket som givit sitt tillstånd till amerikansk militär närvaro och denna mängd kärnvapen på sydkoreanskt territorium. Det är alltså en av stormakterna som är i högsta grad inblandad just på den koreanska halvön. Det är inte så enkelt att nordoch sydsidan kan lösa problemet. Det måste också lösas tillsammans med USA, om man nu skall tala om militära reduceringar på den koreanska halvön och få bort kärnvapnen. Jag tolkar utrikesministerns svar när det gäller den delen så att det är ett samtal mellan tre parter som måste föras. Annars löser man inte problemet. Jag hoppas att utrikesministern och jag är överens på den punkten. När det sedan gäller vissa andra frågor som berör södra och norra Korea, t.ex. hur man skall klara en återförening, är det naturligtvis ett resonemang som skall föras mellan syd och nord. Jag hoppas att utrikesministern delar min uppfattning på den punkten. I övrigt utgår jag från utrikesministerns svar att i första hand de parter som slutit ett stilleståndsavtal bör säga vad de anser om att utvidga övervakningskommissionens mandat. Jag tolkar utrikesministerns svar så att Sverige även där spelar den roll man kan för att påverka dem i en sådan riktning. Därmed tackar jag för svaret.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag tolkar det som försiktigt optimistiskt. Det är väl en riktig tolkning? Jag vill ändå göra några konstateranden. Gorbatjov har ju ställt i utsikt att vi år 2000 skall ha en kärnvapenfri värld. Jag tar detta på fullt allvar. Ett steg på den vägen är, som jag ser saken, det avtal som om några dagar skall undertecknas i Washington mellan Sovjetunionen och USA. Jag ser det som en mycket stor framgång för alla dem som har arbetat för att påbörja en nedrustning av kärnvapen. Sedan vet vi ju att en sovjetisk dipolomat i Helsingfors, Akolov, för inte så länge sedan gjorde ett utspel och varnade för kryssningsmissilerna. Det är ganska förskräckligt att en sådan situation som Akolov antydde kan komma att uppstå. Man blev väldigt förvånad när vissa kretsar drog slutsatsen att det måste innebära att kärnvapenmakterna nu rustar upp. Ungefär den slutsatsen har dragits av Akolovs utspel. Men jag drar inte riktigt denna slutsats. Jag ser nämligen ett samband mellan de förslag som Gorbatjov presenterade i Murmansk och som gäller Nordeuropa och Akolovs utspel i Helsingfors. Det finns naturligtvis bara en väg att gå, och det är att försöka få till stånd en minskning av de militära vapenarsenalerna i Nordeuropa. Någon annan väg finns inte enligt min mening. Då har man möjlighet att förhindra att en sådan situation som Akolov varnade för kan uppstå, dvs. att om kryssningsmissiler skjuts fftån NATO-sidan mot Sovjetunionen, så kommer Sovjetunionen att se till att dessa elimineras över kanske finländskt, svenskt eller norskt territorium. Därför menar jag att den nordiska zonfrågan är oerhört betydelsefull i detta sammanhang. Jag tycker att utrikesministern går förbi denna fråga litet väl snabbt i sitt interpellationssvar. Jag tolkar Gorbatjov som väldigt konkret i fråga om vad Sovjetunionen kan tänka sig att ställa upp på. Gorbatjov gick t.o.m. så långt att han ställde i utsikt att man tar bort alla ubåtar med ballistiska missiler ur den sovjetiska Östersjöflottan. Jag är naturligtvis medveten om att det inte räcker att Sovjetunionen väcker sådana förslag. De andra kärnvapenmakterna måste också ställa sig bakom förslagen om dessa skall få praktisk betydelse och om de skall kunna förverkligas. Frågan är hur regeringen och utrikesministern tänker följa upp detta förslag. Jag vet inte om utrikesministern tolkar Gorbatjov på samma sätt som jag, att han var väldigt konkret. Hur tänker regeringen i så fall följa upp detta utspel när det gäller de andra kärnvapenmakterna, ämbetsmannakommittén och den parlamentariska kommittén, som nu arbetar med zonfrågan? Vilka kontakter tänker regeringen ta med de övriga nordiska länderna? Jag ser det naturligtvis som väldigt positivt att förslaget om de civila delarna, som Gorbatjov också framförde i Murmansk, kommer att tas upp till diskussion och förhandlingar när Ryzjkov kommer hit. Detta bör enligt men mening gälla alla förslag, inte minst förslaget om samarbete vid utvinning av olja och gas, som ju tydligen finns i enorma mängder i Arktis. Att man får till stånd ett samarbete där betyder väldigt mycket också för oss med tanke på kärnkraftsavvecklingen och de alternativ som måste finnas. Här kommer ju gasen in. Fortfarande råder stor misstro inte minst inom ledande kretsar i USA gentemot Sovjetunionen och hela Warszawapakten. Naturligtvis kan man bygga upp ett civilt samarbete på olika plan och i olika delar av världen. Det kan då ha väldigt stor betydelse för att åstadkomma konkreta resultat när det gäller nedrustningen och därmed minskningen av spänningen i världen. Jag tackar än en gång för svaret. Jag ställde en fråga till utrikesministern som jag hoppas att han kan svara på.

Herr talman! Jag tackar för beskedet i det senaste inlägget. Jag är överens med utrikesministern om det mesta han säger. Det är möjligt att det är riktigt att vi skall avvakta ämbetsmannakommitténs arbete och förslag innan vi går vidare. Jag ser inte det som att vi har tappat bort Sovjetunionens förslag, för de finns med hela tiden. Både utrikesministern och jag, och naturligtvis den överväldigande delen av svenska folket, har förhoppningen att vi skall ha en kärnvapenfri värld år 2000, och vi kommer också att bidra härtill. Men man blir litet förskräckt när NATO: s utrikesministrar, som hade ett sammanträde för några dagar sedan, konstaterar beträffande det avtal som nu skall skrivas under att nu skall vi göra en våldsam satsning på den konventionella sidan. Såvitt jag förstår gäller det en satsning i tekniskt avseende. Jag är inte beredd att skriva under på den propaganda som nu förs, att Warszawapakten har en överlägsenhet på den konventionella sidan. Jag tror inte att man kan säga så. Man har en övervikt när det gäller antalet soldater men definitivt inte på det tekniska området. Detta förhållande visas inte minst av en artikel i dagens nummer av Dagens Nyheter. Den som skrivit den artikeln kan inte sägas ha några speciella sympatier för östsidan, men jag tror att han är mycket kunnig. Han ger också en mycket klar redovisning. Jag hoppas att det inte skall bli en våldsam upprustning på det konventionella området. Om jag inte har alldeles fel har Sovjetunionen eller Warszawapakten föreslagit diskussioner och förhandlingar om hur reduceringar skall kunna göras också på det området. Det är viktigt att ta fasta även på detta.

Herr talman! Utrikesministern är en sällsynt gäst i riksdagens kammare, och jag är naturligtvis därför glad att få ta så mycket av hans tid i anspråk. Jag beklagar bara att utgången av vår förra debatt visade att utrikesministern nu har sällat sig till den skara av statsråd som helt enkelt inte svarar på frågor. Jag är besviken. Vi har inte haft sådana kontakter förut, och jag konstaterar att min fråga måste ha varit pinsam för regeringen. Vi övergår då till det nordiska samarbetet. Det är bra att utrikesministern betonar vikten av de informella kontakterna, även på hög nivå, mellan de nordiska länderna när det gäller den säkerhetspolitiska verklighet vi alla, trots våra olika sätt att lösa dess problematik, delar med varandra. Svaret är annars inte särskilt konkret, och det är kanske i denna besvärliga fråga bäst så. Utrikesministern understryker hur uppbyggnaden av de sovjetiska marina styrkorna och deras baser i vår omedelbara närhet och den därav följande glidningen, om man får kalla det så, i västmaktsalliansens marinstrategi, ställt Norden i fokus för det militärstrategiska intresset. Detta är ingen trevlig situation. Det finns också mer pregnanta uttalanden från utrikesdepartementets ledning att citera. Som reaktion på den sovjetiska charmoffensiv mot de nordiska länderna som generalsekreteraren Gorbatjovs s.k. Murmansktal i oktober innehöll, uttalade kabinettssekreterare Schori t.ex. att den svenska regeringen inte har några invändningar mot Norges krav på ökad amerikansk marin närvaro i Norska havet. Han sade enligt nöjda norska tidningsreferat att Sverige ser det som viktigt att supermakternas styrkor balanserar varandra och att den omfattande sovjetiska marina närvaron i norr motiverar de norska kraven. Jag har sett statistik från 1985. Då stod sovjetiska styrkor för 900 fartygsdygn i det aktuella området, och NATO för 40, så det är en bit kvar till balans. Utrikesministern uppehåller sig i sitt svar vid de svenska aktiviteterna för att åstadkomma ett multinationellt incidentavtal till sjöss. Intresset för detta avtal är hittills ljumt hos de för oss viktiga supermakter som redan har ett fungerande incidentavtal sig emellan — ett avtal som kanske för resten är viktigare för oss. En internationalisering av avtalet är kanske också viktig — för Filippinerna och Indonesien. Det lär vara så. Men vore det inte mera tyngd i vårt handlande, om vi koncentrerade oss på att ta hand om förutsättningarna för balans, havens frihet och förtroendeska — Prot. 1987/88:38 pande initiativ som har regional betydelse för oss själva? Och vinner inte en 4 december 1987 sådan förläggning av tyngdpunkten större trovärdighet och respekt? Om förtrotndeskapan I detta sammanhang vill jag dra fram ett alldeles aktuellt svenskt utspel. R ä 4 ES be de åtgärder på det ma Hur var det med den nordiska konsultationen, belysningen och beredningen nina omtådet inför det halvt genomförda försök till en drastisk omläggning av den svenska politiken angående vänskapsbesök av utländska örlogsfartyg som genomfördes nyligen? Att utrikesutskottets socialdemokratiska majoritet inte ville ta råd av den inhemska opposition som, styrkt i sin uppfattning av de föredragningar från regeringskansliet som samma opposition framtvingade, manade till försiktighet kan kanske skrivas på den partipolitiska yvighetens konto. Men hade man — och har man ännu — i regeringskansliet fått någon uppfattning om hur Finland uppfattar ett svenskt försök att lägga om inte direkt hinder för så dock markera irriterade avvisande attityder till fria flottrörelser i Östersjön? Att företrädare för den norska socialdemokratiska regeringen reagerade vet vi, inte genom information i utskottet, utan genom tidningsreferat. För svensk och norsk press framhåller utrikesutskottets ordförande Stig Alemyr att en reaktion från Norge har fått socialdemokraterna att avsevärt backa från de formuleringar man först, i yran efter partikongressen, ville driva igenom. Till den danska vänstertidningen Information säger han den 9 oktober att han betraktar det som uteslutet att Sverige skulle införa skärpt kontroll vad gäller utländska flottbesök och att en hård linje skulle skapa allvarliga problem för Sverige. Han citerar också utrikesministern i det sammanhanget. — Det skulle vara välgörande att höra företrädare för regeringspartiet säga det här hemma också, och jag hoppas att sådana uttalanden har skett till andra nordiska intressenter än pressen. Riksdagsdebatten i denna fråga bidrog också till förvirringen. Där framfördes den synpunkten att det förslag beträffande arbete för internationella överenskommelser i den frågan, som majoriteten ställt sig bakom, egentligen emanerade från centerns kvinnoförbunds stämma i våras — en uppfattning som inte motsades av de i kammaren närvarande socialdemokratiska ledamöterna. Enligt den senaste rapport som har nått mig från FN-delegationen lär ett liknande förslag om påtryckningar på kärnvapenmakterna att deklarera kärnvapeninnehav ombord för att få tillåtelse att göra flottbesök ha framförts av Nepal. Det är i så fall en bundsförvant som med mindre sidoblickar än vi på sin egen marina omgivning kan kasta fram dylika förslag. Jag vill ställa ett par frågor till utrikesministern. För det första: Bör Sverige över huvud taget driva frågor som kan begränsa havens frihet? För det andra: Bör vi ensidigt och utan mycket god förankring hos våra grannländer driva förslag som kan få regional betydelse och som kan stå i strid med säkerhetspolitiska doktriner som omfattas av någon av dessa grannländer — eller ens förslag som kan åstadkomma avsevärda inrikespolitiska problem för regeringarna i våra grannländer i mycket känsliga och för allmänheten svårförklarade frågor?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

Herr talman! Jag tackar för denna senaste replik. Jag är glad att det finns ett starkt intresse hos den svenska regeringen för det nordiska förtroliga samarbetet på det här området. Vad gäller örlogsbesöken var vi i Sveriges riksdag förra året eniga om den linje som utrikesministern här företräder, nämligen att vi skulle uttrycka våra bestämda krav och önskemål men därefter ha förtroende för och tillit till de besökande makterna i denna fråga. I år står vi moderater ensamma kvar på den linjen, men jag är glad att utrikesministern har förståelse för att det ändå är den linje som håller.

I en promemoria skriven inom utrikesdepartementets politiska avdelning har en enskild befattningshavare inom UD anklagat ett antal militära säkerhetspolitiska debattörer för överlöperi — något som befattningshavaren senare har ändrat till förlöpningar — samt för omdömeslöshet. Även om promemorians analys inte synes ha någon större saklig grund än de tillmälen som riktades i den mot enskilda personer är det av utomordentligt stor vikt att ingen — vare sig militära eller civila befattningshavare — upplever att den utrikespolitiska ledningen söker begränsa den säkerhetspolitiska debatten.
Herr talman! Jag instämmer med utrikesministern också i det som han senast anförde. Det här är en av de frågor som är mycket känsliga och mycket svåra att förklara för allmänheten. Någon har uttryckt det på följande sätt: Uncertainty is the essence of deterrence, dvs. osäkerheten är avskräckningens innersta kärna.
Det vore utomordentligt allvarligt för Sveriges förmåga att föra en fast neutralitetspolitik om en öppen säkerhetspolitisk debatt av den utrikespolitiska ledningen framställdes som ett hot mot neutralitetspolitikens trovärdighet. Det får inte vara vaga föreställningar om vad som är inrikesoch utrikespolititiskt önskvärt som styr debatten om de hotbilder svensk säkerhetspolitik har att möta.
Detta är mycket svårt att förklara. Det är synd att inte det socialdemokra tiska partiet tidigare har använt sin enorma potential för folkupplysning, jag vill nästan säga folkförförelse, till att undervisa människor om detta, så att ni inte behöver hamna i så olyckliga situationer som ni gjorde på partikongressen. Ni som är förståndiga bör vara mer offensiva!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

Herr talman! Att föra debatten utan sidoblickar på partitaktik tycker även jag är angeläget i en så viktig fråga som denna. Jag förstår att det för utrikesministern som gammal partigängare ibland kan vara frestande att inte göra det. Men utrikesministern har ju i dag en mycket viktigare ställning än så. Utomlands uppfattas faktiskt det som utrikesdepartementets ledning säger i olika frågor som mycket allvarligare än det som sägs i en intern debatt. Jag är glad över att utrikesministern säger att den interna debatten skall vara fri. Men det som har gett anledning till oro angående den svenska neutralitetspolitiken och debatten kring denna är kanske snarare utrikesdepartementets agerande. Jag har framför mig en artikel från en ansedd tidning i ett neutralt land, Neue Zärcher Zeitung, i vilken talas om seltsame Zäge der schwedischen Aussenpolitik, Ostblock-Karibik-Waffenhandel. Man talar alltså om sällsamma drag i den svenska utrikespolitiken. Vapenhandeln är ju en för oss alla pinsam följetong. Men i övrigt fäster man sig vid att utrikesdepartementet ingriper och klagar på det svenska försvarets forskningsanstalt därför att denna anordnar ett symposium till vilket man inbjuder amerikanska deltagare. I artikeln berättas också att utrikesministern har varit på Cuba och sagt att vi i Sverige har en liknande inställning som Cuba i de flesta internationella frågor. Det är sådant som märks. Jag har inte tillgång till den nämnda promemorian utan vet bara vad som har läckt ut. Vad som har läckt ut utöver att man har ondgjort sig över detta symposium på FOA är att man har anklagat en överste vid militärhögskolan och överbefälhavaren i östra milot för överlöperi och omdömeslöshet. Anklagelsen för överlöperi har sedan tagits tillbaka. Åtminstone har den som har skrivit promemorian gjort det. Om kabinettssekreteraren, som erkänner att han har läst promemorian innan den gick vidare, har tagit tillbaka anklagelsen för överlöperi, det vet jag inte. Han har i ett annat sammanhang talat om överträdelser som det är av säkerhetspolitiskt intresse att påtala. Vad har då dessa ”förbrytare” gjort? Jo, i det ena fallet har överste Bo Hugemark — jag har själv läst den aktuella artikeln av honom i en tidning riktad till en försvarsintresserad förening — försökt förklara vad ubåtskommissionen menar när den talar om ubåtskränkningarna som inslag i en operativ planering. Det säger han mycket tydligt. Han skisserar ett exempel på en operativ planering. I det sammanhanget nämner han Sovjetunionen. Men det gör också ubåtskommissionen, och detta är vad det hela handlar om. Det kan väl inte betraktas som förräderi att beskriva verkligheten? Befälhavaren i östra milo har tydligen i en sluten, intern krets, nämligen på försvarshögskolan, skisserat ett anfall österifrån. Om utrikesdepartementet tycker att debatten är obalanserad, är väl det naturliga att göra debattinlägg i vilka man beskriver anfall från väster. Det har för övrigt den flitige försvarsdebattören Per Blomqvist, som tillika är ansvarig militär, gjort i flera tidningar. Han har beskrivit anfallsmöjligheter västerifrån. Där finns alltså balans. Jag tror aldrig det kan vara skadligt för förtroendet för vår neutralitetspolitik att vi beskriver verkligheten och de hot som vi upplever. Det är säkert inte nödvändigt att ha en exakt balans. Det kan hända att vi upplever vissa hot som större än andra, åtminstone under vissa tidsperioder, beroende på hur vi behandlas av omgivningen. Däremot tror jag det minskar förtroendet att försöka sopa saker och ting under mattan. Nu sägs att det inte har varit fråga om ett försök att tysta det som inträffat. Men vad har det då varit? Det finns andra tillfällen då man önskat att företrädare för regeringen och inte minst våra företrädare för utrikesoch säkerhetspolitiken deltagit livligare i den allmänna interna debatten. Jag tror att svenska folket många gånger upplever osäkerhet och frågar sig varför dessa företrädare inte säger någonting. Vi var många som undrade varför inte utrikesministern, trots att han blev ombedd, inte ställde upp i ett Magasinprogram om Afghanistan. Var det kanske för känsligt? Det tror i varje fall människor, eftersom de inte vet varför han inte gjorde det. När nu den sovjetiske diplomaten Akulov gör det mycket oroande uttalande som Bertil Måbrink tidigare citerade, nämligen att Sovjetunionen kan tänka sig att ingripa mot kryssningsmissiler västerifrån även över finskt och svenskt luftrum, ber naturligtvis svenska journalister om uttalanden om detta faktum. Försvarsstabschefen säger, enligt min mening alldeles korrekt, att han inte vill göra någon politisk bedömning. Han redogör för våra möjligheter att skjuta ned sådana här missiler, vare sig de kommer från öster eller väster. Men när man ber om ett uttalande från UD:s ledning, då avböjer kabinettssekreteraren. Det är sådant som jag tror kan minska vårt förtroende. Låt oss i detta land föra en allsidig och livlig säkerhetspolitisk debatt där alla deltar, även företrädare för regeringen.

Herr talman! Det skall jag givetvis försöka göra. Som vanligt har vi i oppositionen den något sämre positionen att vi oftast, framför allt omedelbart, bara har tillgång till pressreferat om vad som har sagts och gjorts. Jag är ledsen för — det är inget snobberi— att jag just nu bara kan läsa upp ett citat på tyska, eftersom jag endast har en tyskspråkig tidning med mig. I en artikel i den står: ”Bei meinen Gesprächen konnte ich eine ähnliche Einstellung Kubas und Schwedens zu den meisten internationalen Fragen festställen.” Det är sådant som också har skrivits i svenska tidningar. Om det bara gällde sådana frågor som Fidel Castro och Sten Andersson diskuterade måste vi också veta vilka frågor det var. Det är oklarheten om det som gör att mytbildningar uppstår. Jag skall gärna bidra till att avliva dem om jag får veta vilka frågor som ni diskuterade och tyckte likadant i. Jag vill också understryka att det är viktigt vem som för debatten. Det är klart att ju högre rang man har i vårt militära etablissemang, desto mer blir man lyssnad till och desto försiktigare får man uttrycka sig. Våra militära företrädare har dock som uppgift att beskriva de militära hot och den militära verklighet de ser omkring sig. Man fäster också mycket stor uppmärksamhet vid vad våra politiska företrädare säger. Ju högre rang de har, desto mer fäster man uppmärksamhet vid vad de säger och, som jag tidigare antytt, vid vad de inte säger. Det var därför jag efterlyste större fräschhet och friskhet i fråga om att delta i debatten, i stället för att — nu är jag försiktig — ge sken av att man försöker tysta ner dem, som för en frejdig debatt i landet.

Herr talman! Om utrikesministern här hade berättat vad ni talade om, 4 december 1987 kanske det hade bidragit till att få slut på mytbildningen snabbare än genom att tala med mig mellan fyra ögon. Visserligen är det nästan mellan fyra ögon här i kammaren, men det finns kanske några omkring oss — massmediarepresentanter t.ex. — som kunnat bidra till att skingra myterna. Men vi får väl träffas någon gång, och sedan skall jag försöka hjälpa till.

Herr talman! Christer Eirefelt har frågat mig två saker, dels vilka omedelbara åtgärder regeringen kommer att vidta med anledning av riksrevisionsverkets kartläggning av uppdragsverksamheten vid rikspolisstyrelsen, dels om regeringen är beredd att ompröva tillståndet för den verksamhet rikspolisstyrelsen bedriver i enheten RPS-konsult. Jag kan först nämna något om bakgrunden till den uppdragsverksamhet vid rikspolisstyrelsen som Christer Eirefelt åsyftar. Rikspolisstyrelsen får sedan i maj 1984 bedriva uppdragsverksamhet inom vissa klart begränsade områden. Dessa är försäljning av programvaror för automatisk databehandling, konsultverksamhet i fråga om användning av ADB med särskild inriktning på datorsäkerhet samt konsultverksamhet i fråga om säkerhet i övrigt. Verksamheten, som bedrivs under beteckningen RPS-konsult, hör administrativt till säkerhetsavdelningen inom styrelsen. Den har på heltid sysselsatt tre tjänstemän. Motivet för verksamheten är i korthet att regeringen bedömt det som önskvärt att styrelsen skall kunna ställa sina goda kunskaper till förfogande för vissa verksamheter som inte omfattas av rikspolisstyrelsens skyldigheter som polismyndighet. Frågan har tidigare redovisats för riksdagen i 1984 års budgetproposition. Riksdagen har därvid dels godtagit verksamheten, dels framhållit vikten av att tjänsteexport från statliga myndigheter stimuleras. Regeringen har noga följt verksamheten för att kunna bedöma de affärsmässiga förutsättningarna och om verksamheten har kunnat drivas utan att komma i konflikt med rikspolisstyrelsens uppgifter som polismyndighet. Styrelsen har fortlöpande informerat justitiedepartementet. Riksrevisionsverkets kartläggning som slutförts så sent som i oktober i år har delvis initierats från regeringskansliet. Jag kan på grundval av detta underlag nu konstatera att verksamheten på många olika sätt har bidragit till att höja och sprida kunnandet i samhället om främst ADB-säkerhet. Styrelsen har vidare bedrivit verksamheten utan att komma i konflikt med sina vanliga uppgifter och utan risker för konkurrensneutraliteten. Emellertid har det ekonomiska utfallet ännu inte blivit vad man har kunnat förvänta sig. Enligt riksrevisionsverkets beräkningar har styrelsen sålunda inte uppnått en tillräcklig grad av kostnadstäckning. Jag avvaktar för närvarande rikspolisstyrelsens formella ställningstagande till den framtida verksamheten. Under hand har jag emellertid fått veta att styrelsen känner tveksamhet till att fortsätta verksamheten i nuvarande former och i nuvarande omfattning. Själv kommer jag att redovisa mitt ställningstagande i anslutning till budgetarbetet. Som har framgått av min redovisning talar enligt min uppfattning emellertid vägande skäl för att styrelsen inte fortsätter med verksamheten.

Herr talman! Avslutningen på justitieministerns redovisning tyder på att jag skulle kunna begränsa mitt inlägg till att tacka för svaret, endast med tillägget: Vad var det jag sade? Jag har ända sedan RPS-konsult startade kritiserat den här uppdragsverksamheten vid rikspolisstyrelsen. När nu också justitieministern kommit fram till att vägande skäl talar för att styrelsen inte fortsätter med verksamheten, ja då är det skäl som, enligt min uppfattning, har funnits hela tiden. Eftersom det finns nya inslag i beslutsunderlaget, bl.a. riksrevisionsverkets granskning av RPS-konsult, vill jag ändå göra några tillägg. På en del punkter i justitieministerns svar behövs det också förtydliganden. Jag har hittills framför allt varit kritisk mot verksamheten från principiella utgångspunkter. Jag har sagt att det måste vara fel att polisen tar betalt för brottsförebyggande verksamhet precis som vilket affärsdrivande verk som helst. Men jag har också haft en rad andra invändningar, där riksrevisionsverkets granskning nu bekräftar att min tveksamhet har varit befogad. Och det är alltså den granskningen som är anledningen till att jag nu aktualiserat den här frågan på nytt. Den promemoria som RRV presenterade i oktober är en uppföljning av en kartläggning man gjorde våren 1986. Redan då uppmärksammade man rikspolisstyrelsen — och regeringen — på en rad brister. På punkt efter punkt visade RRV:s rapport att RPS-konsult struntade i de instruktioner som var en förutsättning, såvitt jag kan förstå, för att rikspolisstyrelsen skulle få tillstånd att bedriva uppdragsverksamhet. Det gällde bl.a. bestämmelsen att intäkterna skall tillföras anslaget B 1, rikspolisstyrelsen, ett konto som regeringen disponerar. Utan medgivande har RPS-konsult i stället öppnat ett vanligt företagskonto i PK-banken. Över huvud taget konstaterade riksrevisionsverket redan då, för ett och ett halvt år sedan, allvarliga brister när det gällde både de ekonomiska målen och redovisningsrutinerna. Nu har riksrevisionsverket följt upp kartläggningen från våren 1986. Resultatet visar att rikspolisstyrelsen och RPS-konsult fortsätter att nonchalera gällande bestämmelser. Trots RRV:s tidigare påpekanden tvingas man nu konstatera att rikspolisstyrelsen ”i huvudsak inte har vidtagit några åtgärder med anledning av de brister som påvisades vid RRV:s kartläggning.” I den nya rapporten finns dessutom en upplysning som inte är alldeles oviktig i sammanhanget, nämligen att affärerna inte går ihop. Ett inslag i min kritik av rikspolisstyrelsens uppdragsverksamhet har hela tiden varit att det inte går att garantera konkurrensneutraliteten. Situationen på marknaden är den att det finns åtminstone ett tiotal företag som arbetar inom samma område som RPS-konsult. Nu säger justitieministern att konkurrensneutraliteten inte är något problem. Det är en slutsats som jag måste be justitieministern förklara. RRV:s granskning visar att RPS-konsult fastställer sina taxor genom att snegla på konkurrenternas priser, i stället för att utgå från de egna verkliga kostnaderna, som alla andra företag måste göra. Den här bakvända kalkylmetoden har gjort att man, fortfarande enligt RRV, under första delen av budgetåret 1986/87 nådde en kostnadstäckningsgrad på ca 77 70. Då har man ändå inte tagit hänsyn till att RPS-konsult, till skillnad från sina konkurrenter, får kunskapsuppbyggnaden gratis. RPS-konsult har inte debiterats några kostnader för sina kontorsrum på rikspolisstyrelsen, och man betalar ingenting för den gemensamma administrationen, t.ex. telefonväxel och städning. Man har inte heller haft några utgifter för den centrala administrationen. När RPS-konsult har lånat in personal från rikspolisstyrelsen har man bara betalat den direkta timlönekostnaden, ingenting för den indirekta tid som alltid belastar en verksamhet av detta slag. Det finns uppgifter om att man vid kortare kommenderingar inte ens betalar den direkta lönen. Den får resp. polisdistrikt svara för. I så fall belastar alltså affärsverksamheten direkt polisens allmänna löneanslag. Det här är inte konkurrensneutralitet, justitieministern. Det är snarare motsatsen. Det är också ett nytt bevis på att myndighetsutövning och affärsverksamhet måste hållas ordentligt isär. Om de här avsnitten, och några till, i justitieministerns svar är vi alltså inte helt överens. Men på den viktigaste punkten är vi det, nämligen att vägande skäl talar för att styrelsen inte fortsätter med denna verksamhet.
Herr talman! Får jag helt kort säga att jag avser, som jag sade i mitt svar, återkomma med en ordentlig redovisning av denna fråga i budgetpropositionen och där gå igenom alla de rapporter som här nämnts. Men jag vill redan i dag tala om vart så att säga min uppfattning lutar för att det inte skall finnas något tvivel på den punkten. Jag återkommer alltså med en närmare redovisning i samband med presentationen av budgetpropositionen.
Herr talman! Jag tackar för denna upplysning. Jag skulle vilja fråga justitieministern en sak. Det har gång på gång förekommit uppgifter om att man har mycket nära kontakter mellan rikspolisstyrelsen, RPS-konsult och regeringen. Det har justitieministerns företrädare sagt vid flera tillfällen, och det har också rikspolisstyrelsen vidimerat bl.a. när justitieutskottet var där på besök. Det här måste, såvitt jag kan förstå, innebära att alla de brister som RRV nu påtalar bör vara kända för regeringen, t.ex. detta att man inte använt anslaget B 1 utan haft ett eget företagskonto. Är det inte anmärkningsvärt att inte regeringen har reagerat förrän nu? Såvitt jag kan förstå har inte RRV:s granskning tillkommit på regeringens initiativ, utan en annan brist hos RPS-konsult har varit anledningen till granskningen, nämligen att man undvikit att samråda med RRV när det gällt taxesättningen. Jag behöver nog inte återkomma till alla de principiella betänkligheter som egentligen är den viktigaste grunden till att den här verksamheten bör upphöra. Där är vi överens, och jag skall inte slå in några öppna dörrar.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens kap. 6:1 får jag meddela att då interpellanten är förhindrad att ta emot svaret på avsedd dag, kommer interpellationen ej att besvaras inom föreskriven tid. Jag avser att besvara interpellationen fredagen den 15 januari 1988.
Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig vad jag anser nu måste göras för att klara Danshögskolans m.fl. lokalproblem och när lämplig åtgärd kan tänkas komma till stånd. Bakgrunden är att Danshögskolan, som i dag har förhyrda lokaler inom Svenska filminstitutet, inte kan vara kvar i lokalerna, eftersom Filminstitutet behöver lokalerna. Danshögskolan behöver således nya lokaler, vilket, enligt vad jag har inhämtat, byggnadsstyrelsen för närvarande arbetar med. Ett alternativ är att flytta Danshögskolan till översta planet i en magasinsbyggnad som finns inom frihamnsområdet. Denna lösning förutsätter att lokalerna byggs om för Danshögskolans verksamhet. Byggnadsstyrelsen har nyligen redovisat ett förslag för regeringen. Görel Bohlin framhåller i sin interpellation att omgivningen i frihamnen gör att den nämnda lösningen är olämplig. Jag för min del utgår från att byggnadsstyrelsen i sitt arbete med olika alternativ tagit hänsyn till alla relevanta faktorer när det gäller de nya lokalernas belägenhet och utformning så att frågan kan få en tillfredsställande lösning. Jag anser att även miljöfaktorerna då måste tillmätas betydelse. Eftersom byggnadsstyrelsens förslag nyligen kommit in och är under beredning, är jag inte beredd att nu ta ytterligare ställning i frågan.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag kan förstå att utbildningsministern inte är beredd att direkt ta ställning. Syftet med min interpellation är att göra utbildningsministern uppmärksam på den mycket olämpliga miljö som frihamnsområdet utgör för den här typen av verksamhet. När jag framställde min interpellation hade ännu inget förslag inkommit från byggnadsstyrelsen. Man har emellertid där arbetat med rekordfart, och nu ligger förslaget på regeringens bord. Varken styrelse, personal, fack eller elever tycker emellertid att det är ett bra förslag, och det är enligt min mening alldeles nödvändigt att byggnadsstyrelsen söker andra alternativ än det gamla magasinet i frihamnen. Försök se scenen framför er, herr minister. Det är en mörk kväll. Över det blåsiga industriområdet, över spår och förbi ödsliga industrilokaler och stora kranar strävar ett litet gäng småflickor. De skall dansa, de är rädda för mörkret och för den skrämmande miljön. Någon i gruppen tar kanske ensam samma väg ännu senare när det är ännu mörkare. Det är inte en lämplig miljö för ensamma småflickor att vistas i. Bakom trailrar, sopcontainrar och tunnor kan diverse element uppehålla sig. Den tanken har i varje fall jag fått. Dagtid är det inte bättre. Då finns trafikfarorna. Diverse fraktfordon — lastbilar, oljebilar, truckar etc. — färdas oregelbundet över ett stort område. Det är svårt att värja sig för tanken att en olycka inom ett så trafikalt oorganiserat område lätt kan hända. Där finns dessutom spannmålssilor, och omkring dessa, som ligger nära magasinet, kan man med blotta ögat se stoftmoln. Naturligtvis beroende på vindar är detta stoft mer eller mindre besvärande vid marknivån, men lämpligt i en miljö för dansande och sportande barn och ungdomar är det inte. Jag kan inte tro att vare sig personalgrupper, elever, fack eller styrelse ändrar uppfattning beträffande olämpligheten av den här miljön. Samtidigt är situationen den, att både Danshögskolan och Dramatiska institutet behöver större lokaler. Just därför, utbildningsministern, bör inte onödig tid ödslas på ett omöjligt projekt! Har utbildningsministern besökt de nu tilltänkta lokalerna, och vilket är i så fall intrycket av dem och av miljön? Kan det vara riktigt att man i sammanhanget skrämt och hotat Danshögskolan med utlokalisering som alternativ till frihamnen?
Herr talman! Jag har inte besökt de lokaler som Danshögskolan eventuellt skall flytta till. Jag har däremot besökt Danshögskolans nuvarande lokaler och framför allt sammanträffat med skolans ledning och övrig personal. Därvidlag har man framfört betänkligheter av det slag som Görel Bohlin här ytterligare har utvecklat. Det är självklart att dessa synpunkter kommer att tas med i bedömningen före ett definitivt beslut. Jag är övertygad om att byggnadsstyrelsen är angelägen om att sådana här miljöproblem inte skall föreligga och kan tänka sig olika alternativ, utan att det därför skall vara hot av något slag om förflyttning till avlägsna platser o. d.
Herr talman! Utbildningsministerns svar låter ju hoppfullt. Jag vet att ministern har besökt Danshögskolan. Jag vill bara än en gång beträffande miljön säga att frihamnen är en hamn och kommer att förbli en hamn. Silorna flyttas inte. Malningen av säd i silorna ger upphov till ett damm, ett gulvitt pulver som stundtals bäddar in allt i omgivningen. Trafiken går det kanske att göra något åt. Men här skall också mycket små barn ta sig fram över hamnområdet. På fredagarna har man nämligen dagisgrupper. I de pedago Det har sagts från byggnadsstyrelsen att det kan komma bebyggelse närmare in på hamnområdet. Det skulle göra området bättre. Men det säger Stockholms miljöoch hälsoskyddsnämnd nej till. Man anser alltså att det inte är lämpligt med bostäder i detta område. Men det skulle således ändå kunna vara lämpligt för barn att uppehålla sig där så pass långa tider. Jag sade i min interpellation att verksamheten vid Danshögskolan har utvecklats positivt och att intresset för dans och medvetenheten om dansens betydelse för barns utveckling har vuxit i samhället. Konstnärer är ju, som alla vet, ganska känsliga människor. Här är det fråga om konstnärssjälar i olika åldrar. Den psykosociala miljön är oerhört viktig. Den skall medverka till och inte motverka en positiv personlighetsutveckling. Kontakterna med annan konstnärlig verksamhet, t.ex. teater och bibliotek, är därför oundgängligen nödvändig. Verksamheten i lärarkåren är i stor utsträckning baserad på samverkan med andra dansinstitutioner. Det innebär att kvaliteten kan hållas hög och kostnaderna låga. Jag hoppas därför verkligen att detta med utlokaliseringen bara var ett skrämskott. Utbildningsministern säger i sitt svar att miljön bör tillmätas betydelse. Jag skulle vilja rekommendera ett besök ute vid Frihamnen. Jag är övertygad om att utbildningsministern i så fall skulle komma till samma slutsats som jag. Den miljön är oacceptabel. Jag kände mig beklämd när jag var där ute. Jag utgår också från att utbildningsministern nu har insikt om dansens och rytmikens betydelse för barns utveckling och den ökade efterfrågan på samverkan med Danshögskolan som hela förskoleväsendet och skolväsendet i Övrigt visar. Man kan därför inte utan vidare flytta ut högskolan utanför Stockholm. Det är den enda skola av detta slag som finns i Norden. Jag kommer inte att ge mig i denna fråga. Jag hoppas att det kommer fram alternativ. Jag har en stilla undran: Skulle man kunna tänka sig att utbildningsministern gör ett besök ute vid frihamnen för säkerhets skull?
Herr talman! Jag vill säga till Görel Bohlin att man mycket väl kan tänka sig ett sådant besök.

Herr talman! Larz Johansson har ställt följande frågor till statsministern: 1. Har regeringen för avsikt att återställa någon del av tidigare gjorda besparingar inom skolområdet? 2. På vilket sätt kan regeringen medverka till att eleverna får egna läroböcker, bra skolmat och tillgång till bra skollokaler? Interpellationen har överlämnats till mig. Inom regeringskansliet bereds för närvarande förslag till statsbudget för 1988/89. Förslaget kommer att på sedvanligt sätt lämnas till riksdagen i januari 1988. Jag avstår därför från att i detta sammanhang närmare kommentera Larz Johanssons tre frågeställningar och begränsar mitt svar till några allmänna synpunkter. Enligt Larz Johansson utgjorde utgifterna för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning en större andel av förslaget till statsbudget för 1980 87. Men att betrakta detta som ett uttryck för att skolområdet drabbats av stora besparingar är ett något förenklat synsätt. Det är så att skolväsendets utgifter som andel av statsbudgeten minskat bl.a. som en följd av att andra utgiftsposter i budgeten ökat mer än utgifterna för skolväsendet. Detta gäller exempelvis statsskuldens räntekostnader. Det bör vidare påpekas att under 1980-talet har den kommunala andelen av utgifterna för grundoch gymnasieskolan ökat successivt. Att de statliga utgifterna utgör en minskad andel av kostnaderna för skolväsendet är följaktligen inte liktydigt med att de totala utgifterna för skolväsendet minskat. Eftersom Larz Johansson ställer utbildningskostnaderna i relation till statsbudgetens utveckling vill jag något uppehålla mig vid denna fråga. Budgeten för 1980 81 följde samma trend. Underskottet beräknades till 55 miljarder kronor. Det blev i själva verket 60 miljarder och steg 1982/83 till över 80 miljarder motsvarande drygt 12 96 av BNP. Enbart räntorna på statsskulden uppgick det budgetåret till närmare 50 miljarder kronor, ett belopp mer än tillräckligt för att då finansiera inte bara de statliga utan också de kommunala utgifterna för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Sedan dess har för varje år ett allt mindre budgetunderskott kunnat noteras. Det är ett resultat av en ekonomisk politik inriktad på att återvinna balans i statsbudgeten och, det skall jag erkänna, en stram budgetpolitik. Budgetåret 1986/87, som Larz Johansson särskilt nämner, var budgetunderskottet ca 15 miljarder kronor eller 1,7 96 av BNP. Näringslivet har återfått framtidstron, inflationen har dämpats och arbetslösheten är bland de lägsta i Västeuropa. Denna utveckling är den bästa garantin för att vi också i fortsättningen kommer att kunna säkerställa en god utbildning för såväl vuxna som ungdomar. Samtidigt vill jag understryka att den strama budgetpolitik vi har tvingats föra i stort sett har undantagit skolväsendet. Låt mig ta ett exempel. 1980/81 var utgifterna per elev i grundskolan i reala termer, dvs. de statliga och kommunala utgifterna exkl. kapitalutgifterna, ca 28 800 kr. Redan året därpå, då den borgerliga regeringen insett att katastrofen stod för dörren, sjönk motsvarande utgift till ca 27 000 kr., fortfarande i reala termer. År 1985 86 mer resurser på varje elev i grundskolan än vad den borgerliga regeringen gjorde i den sista budget som den hade helt eget ansvar för. Jag har i ett längre interpellationssvar vid förra riksmötets höstsession redovisat de förutsättningar och möjligheter som föreligger för att kunna bereda samtliga sökande under 20 år en plats i gymnasieskolan. Utbildningsutskottet har också i ett betänkande — Ubu 1986/87:14 — på ett utmärkt sätt belyst problemställningen. I mitt interpellationssvar vid förra riksmötets höstsession framhöll jag att diskussionen om intagningen i gymnasieskolan väl mycket har kommit att handla om siffror. Av minst lika stor betydelse är frågan om elevernas val och utbildningens innehåll. Frågan om att bereda alla ungdomar under 20 år en plats i gymnasieskolan gäller således inte uteslutande det totala antalet intagningsplatser i gymnasieskolan. Under flera år har andelen vakanser vid intagningen ökat och är i stort sett av samma omfattning som antalet ungdomar som inte kan beredas en plats. Det går naturligtvis aldrig att helt undvika vakanser i ett system där vi vill bereda alla ungdomar som söker sig till gymnasieskolan en plats, eftersom vi knappast kan räkna med att ungdomarnas val av studievägar helt skall sammanfalla med den planerade studievägsstrukturen. Genom en större flexibilitet och beredskap i den kommunala planeringen bör det emellertid vara möjligt att i större utsträckning än hittills anpassa inriktningen och dimensioneringen av olika studievägar efter de sökande ungdomarnas önskemål. Framför allt gäller det en bättre anpassning av de yrkesinriktade studievägarnas kapacitet och inriktning efter ungdomarnas val. Jag utgår ifrån att Larz Johansson delar min uppfattning att arbetsmarknadens behov även i fortsättningen måste få inverka på inriktningen och dimensioneringen av gymnasieskolan. Håller vi fast vid detta krav innebär det att vi aldrig kan undvika att vissa av de ungdomar som bara kan tänka sig en enda studieväg blir utan plats i gymnasieskola. Det problemet löser vi inte genom att öka de totala platsvolymen i gymnasieskolan. Regeringens mål att alla ungdomar under 20 år som så önskar skall beredas en plats i gymnasieskolan ligger fast. Som jag här har visat kan detta mål inte nås enbart genom att öka det totala antalet intagningsplatser i gymnasieskolan. Det krävs också andra åtgärder. Framför allt förutsätter det en större beredvillighet från kommunernas sida att starta yrkesinriktade studiealternativ. Det är min uppfattning att förutsättningarna härför kommer att öka väsentligt när vi får en modernare yrkesutbildning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för för svaret på min interpellation. Jag ställde mina frågor till statsministern. Bakgrunden till detta är att han på den socialdemokratiska partikongressen i höstas gjorde mycket långtgående utfästelser när det gäller skolan och besparingarna inom skolan. Jag är medveten om — det betonade jag i min interpellation — att han gjorde detta i sin egenskap av ordförande i det socialdemokratiska partiet. Jag ville med min interpellation ge honom möjlighet att också här i Sveriges riksdag säga att man numera är beredd att satsa på skolan. Statsministern skulle här kunna ha uttryckt sig såsom han gjorde på kongressen, alltså säga att vi nu, när vi fått bättre ekonomiska resurser, skall satsa på skolan, så att vi får en skola som vi kan vara stolta över. Bara det förhållandet att statsministern inte tog tillfället i akt att själv komma hit och lämna svar på min interpellation är svar nog. Det var alltså inga besked som kan tas på allvar som lämnades i höstas. Det var bara fråga om fagert tal, som var ägnat att lugna de socialdemokratiska ombuden —- inte någonting annat. Det är många som har undrat över hur man skall tolka detta uttalande. Och det här sättet att hantera frågan ger som sagt inte mera klarhet. I svaret från utbildningsministern hänvisas till den kommande budgetpropositionen. Den är jag medveten om, och jag har inte bett att få reda på några detaljer. Det var ju närmast de övergripande principfrågorna som jag ville att vi skulle diskutera. Utbildningsministern gör en mycket lång utläggning och redovisar en mängd siffror som skulle tyda på att det egentligen inte alls är så dåligt ställt i skolan, utan att det var mycket sämre förr, när vi hade borgerliga regeringar. Det är väl konstigt, utbildningsministern, att vi då har fått den här debatten om skolan nu. Vidare är det väl konstigt att det fanns så många motioner till den socialdemokratiska partikongressen där det uttrycktes oro över utarmningen av skolan, vilket som sagt fick statsministern att gå upp och göra dessa lugnande uttalanden. Jag skall inte kommentera alla dessa siffror, jag tänker inte ta upp någon debatt om dem. Jag skall bara hänvisa till ett litet stycke på s. 2 i svaret, där utbildningsministern säger följande: ”Det bör vidare påpekas att under 1980-talet har den kommunala andelen av utgifterna för grundoch gymnasieskolan ökat successivt. Att de statliga utgifterna utgör en minskad andel av kostnaderna för skolväsendet är följaktligen inte liktydigt med att de totala utgifterna för skolväsendet minskat.” Detta var väl ändå dagens understatement, utbildningsministern! Det är ju detta som debatten har handlat om hela hösten. Har utbildningsministern inte uppfattat detta? Debatten handlar om att staten så till den milda grad har sparat och flyttat över utgifter på kommunerna — utgifter som kommunerna, eftersom de har olika betalningsförmåga, har haft olika möjligheter att klara. Därmed riskerar den socialdemokratiska utbildningspolitiken den likvärdiga utbildningstandarden. Det som utbildningsministern här tar upp på s. 2 är ju en bekräftelse på detta. Men om den redovisning som utbildningsministern har gjort i sitt långa svar skulle vara en riktig beskrivning av verkligheten, varför fanns det då över huvud taget anledning för Ingvar Carlsson att göra dessa uttalanden på den socialdemokratiska kongressen? Varför gick inte utbildningsministern upp i debatten och talade om att man inte alls behövde vara orolig och att man faktiskt har mycket bättre resurser i skolan än vad man någonsin tror samt att de besparingar på en halv miljard som regeringen föreslog i den senaste budgetpropositionen inte alls var allvarligt menade, eftersom merparten av dessa inte heller gick igenom i riksdagen. Det ger ett något motsägelsefullt intryck att å ena sidan försöka lugna en upprörd opinion ute i Skolsverige och å den andra säga att det inte finns grund för denna opinion, att det inte alls är så dåligt ställt i skolan, utan att man egentligen har det mycket bättre än vad man tror. Men, Lennart Bodström, faktum är att alla de besparingar som socialdemokraterna har genomfört under 1980-talet allvarligt har skadat den svenska skolan. De har skadat tilltron till skolan, optimismen och arbetsglädjen. De har också inneburit reella försämringar. Låt mig bara få exemplifiera med ett par tre besparingar som har haft sådan förödande effekt. Det gäller exempelvis besparingen beträffande prao, som flyttade den verksamheten tio år tillbaka i tiden, vidare besparingen när det gäller vikarier i skolan, då när man införde de s.k. lärarlösa dagarna. Den gången fick man visserligen raskt slå till reträtt, men det medförde ändå stora skador. Ett ytterligare exempel är de senaste årens besparingar där man konsekvent har tagit bort pengar som varit avsedda för de sämst ställda eleverna i skolan. De som är i störst behov av särskilda resurser har drabbats. Det är resultatet av den socialdemokratiska skolpolitiken. Till sist: Om man nu, som utbildningsministern säger, skulle vara så nära att uppfylla målet att ge alla under 20 år en plats i gymnasieskolan, vilket jag i allra högsta grad betvivlar, kan det då över huvud taget finnas någon anledning till att ha kvar reglerna om att prioritera 16 och 17-åringar vid intagningen till gymnasieskolan?

Herr talman! Målet för utbildningspolitiken kan ju inte vara åstadkomma en så stor utgift som möjligt. Det måste ju i stället vara att försöka hushålla med de resurser vi har, och det är ju den situationen som jag har beskrivit.

Det är riktigt, som Larz Johansson säger, att en del av utgifterna har flyttats över från staten till kommunerna. Det är en av de åtgärder som har vidtagits för att lätta trycket på statsutgifterna. Skälet är väl närmast att kommunernas finanser redan på grund av kommunallagarna inte har kunnat misskötas i sådan grad som det under ett antal år tillbaka var möjligt att göra med statens egna finanser. Beträffande de besparingsåtgärder som Larz Johansson särskilt nämner — lärarlösa lektioner, timreduktioner, eller vad det nu är fråga om — kan jag också konstatera att vi efter hand har återinfört de regler som tidigare gällde. En del besparingar som vidtogs under den borgerliga tiden har således nu försvunnit. Jag ser emellertid ingen anledning att förneka att vi också på en så stor post som utbildningen utgör har varit tvungna att försöka ha en sträng hushållning. Men diskussionen bör väl inte vara inriktad på antalet kronor som förbrukas utan på vad man får för de belopp som anslås till skolutbildningen. Jag vill slutligen, eftersom Larz Johansson nämnde platserna i gymnasieskolan, också säga att vi har 127 000 platser i gymnasieskolan och att det finns ungefär 113 000 16-åringar. Men eftersom dessa 16-åringar inte väljer eller kanske inte kan välja precis de lediga platser som finns, blir det ett antal elever som inte får plats i gymnasieskolan, trots att det i många klasser kan finnas vakanser som kan ligga på 15, 20 eller 25 90.

Herr talman! Målet för skolan skall inte vara att förorsaka ökade utgifter, säger utbildningsministern. Nej, det skall det naturligtvis inte vara, men det kan ju hända att skolan behöver kosta litet mer på en del ställen. Jag antar att det var det som Ingvar Carlsson avsåg, när han på kongressen sade: Med hjälp av de resurser vi kommer att förfoga över skall vi se till att vi får en skola för våra barn och ungdomar som vi kan vara stolta över. Det uppfattades i varje fall av alla som var där och av alla som i övrigt har kommenterat det som att nu är det slutsparat på skolans område, nu kommer skolan att få bättre resurser. Men utbildningsministern gör sitt allra bästa för att ta dem ur den villfarelsen. Så kommer det uppenbarligen inte att bli, utan att man får räkna med fortsatta besparingar också i fortsättningen. Sedan drar utbildningsministern återigen en parallell med de tidigare s.k. borgerliga åren. Först och främst är den vikariebesparing som jag talar om den som drabbade grundskolan. De lärarlösa lektionerna är någonting helt annat. De finns i och för sig insmugna i det nya statsbidragssystemet till skolan, så det är inte särskilt mycket att yvas över. Däremot var det den socialdemokratiska regeringen som genomförde — och så småningom fick ta bort — möjligheten att låta bli att tillsätta vikarier i grundskolan. För att återgå till den tidigare jämförelsen med den, som utbildningsministern vill antyda, vanskötta ekonomin så förekom det — det skall vi gärna erkänna — även under de borgerliga regeringsåren vissa besparingar på skolområdet. Men regelmässigt, utan något som helst undantag röstade socialdemokraterna här i riksdagen mot de besparingarna. Regelmässigt bjöd man i stället över med ökade kostnader. Det är inte heller särskilt mycket att komma tillbaka till. När det gäller gymnasieskolan är det riktigt att det är svårt att fylla gymniasieskolan till sista plats. Det kommer helt enkelt att vara omöjligt, om man har ambitionen att se till att det finns tillgång till gymnasieutbildning i hela Sverige, efter som det på olika orter är så olika antal ungdomar som över huvud taget har möjlighet att söka till gymnasielinjerna. Därför måste man också framdeles räkna med ganska stora vakanser på vissa orter och på vissa utbildningslinjer. Men har man ambitionen att se till att alla under 20 år skall ha en plats i gymnasieskolan, får man nog försöka att komma över det och anvisa det antal utbildningsplatser som behövs på de platser i Sverige där de kan utnyttjas. Till sist: Utbildningsministern svarade inte på min fråga: Om man är så nära måluppfyllelsen, behövs det då fortsättningsvis någon prioritering av 16 och 17-åringar vid intagningen till gymnasieskolan?
Herr talman! På den sista frågan vill jag svara att prioriteringen av 16 och 17-åringar har att göra med svårigheten för en så ung människa att få arbete i öppna marknaden. Sänder man en 16-åring till arbetsförmedlingen för att fråga efter arbete, blir svaret från arbetsförmedlarens sida i de flesta fall att eleven bör gå tillbaka till skolan och försöka finna någon möjlighet att utbilda sigigen. Det är lättare för äldre att få anställning än för de mycket unga. Det ligger alltså ett starkt socialt motiv bakom de förmåner som de yngsta eleverna ges.
Herr talman! Det där var väl inte särskilt logiskt, utbildningsministern. Först bemödar sig utbildningsministern att säga att alla under 20 års ålder i praktiken nu har plats och kommer att få plats i gymnasieskolan. Sedan säger utbildningsministern att vi måste prioritera 16-åringarna, eftersom de har det så besvärligt på arbetsmarknaden. Det skulle innebära att de som är 18 och 19 åri första hand skall ge sig ut för att söka jobb och att de sedan, om de inte får ett jobb, kan få en fortsatt utbildning. Har utbildningsministern glömt att de ungdomarna, när de inte kom in i gymnasieskolan i en första omgång, har varit föremål för ungdomsuppföljningens verksamhet, där det grundläggande syftet är att återföra ungdomarna till gymnasieutbildning. Då kan man väl inte hänvisa till att de som är litet äldre har en bättre arbetsmarknad. Vad frågan gäller är om alla ungdomar under 20 år som så önskar skall ha rätt till en plats i gymnasieskolan. Det har landets statsminister i upprepade regeringsförklaringar sagt att de skall ha. Men utbildningsministern svävar uppenbarligen på målet.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat socialministern vilka åtgärder som regeringen ämnar vidta för att stärka forskningsresurserna samt utredningsresurserna för att skapa större kunskaper runt åldrandets sjukdomar. Enligt frågeställaren bedrivs i vissa fall vård i felaktiga former. Bättre kunskaper ute i sjukvården skulle förbättra de äldres situation. Statliga medel till medicinsk forskning anvisas till största delen under utbildningsdepartementets huvudtitel, varför frågan har överlämnats till mig för besvarande. Medel för medicinsk forskning anvisas under två anslag — till de medicinska fakulteterna och till det medicinska forskningsrådet. Den närmare fördelningen av medlen görs därefter lokalt vid högskoleenheterna och av forskningsrådet utifrån framför allt vetenskapliga kriterier. I den fasta högskoleorganisationen finns flera högre tjänster med inriktning på åldrandets problem. Dessutom tillkommer som en följd av 1987 års forskningsproposition en professur i geriatrisk psykiatri vid universitetet i Lund den 1 juli 1988. Medicinska forskningsrådet har sedan ett tiotal år drivit en initierande verksamhet inom nya och av samhället prioriterade områden. Som exempel på sådana områden kan nämnas omvårdnadsforskning och allmänmedicin, psykiatrisk behandlingsforskning och epidemiologi. Medicinska forskningsrådet anslår i dag 10 milj.kr. för forskning som har direkt eller indirekt betydelse för äldres hälsoförhållanden. Som ett led i arbetet att stimulera forskning kring de äldres hälsooch sjukvård har rådet haft en initiativgrupp tillsatt för översyn av kunskapsbehovet inom området. Den förändring som pågår i enlighet med hälsooch sjukvårdspolitisk planering kräver enligt initiativgruppen ett vidgat kunskapsunderlag. Gruppens genomförda inventering ger underlag för bedömning av vad en ökning av rådets stöd skulle kunna ge och visar på behoven av ökade anslag. Rapporten bearbetas nu inom rådet. Enligt vad jag inhämtat kommer medicinska forskningsrådet vid rådssammanträde i början av 1988 att behandla konkreta förslag till insatser för forskning inom detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Eftersom min fråga var ställd till socialministern, då den innehöll en frågeställning som mest berör den äldreomsorgsdel som ligger på socialdepartementets ansvarsområde, kommer debatten inte att bli den jag önskade. Men jag hoppas att förståelsen för den äldreforskning jag efterlyser skall öka i övriga departement som även fördelar forskningsresurser. Den utveckling vi för närvarande ser när det gäller antalet äldre kommer att ställa inte bara socialtjänsten på stora prov. År 2000 kommer antalet äldre att utgöra 30,5 96 av hela befolkningen. Av dessa är de flesta äldre än 80 år och därmed i mera behov av sjukvårdande insatser. Den största delen av vård och omsorg kommer dock att ligga på socialtjänsten och därmed kommunernas hemtjänst, dock i nära samarbete med medicinska insatser från landstingens sida. Forskningen om äldres levnadsförhållanden och om service och vård till äldre har framför allt finansierats av delegationen för social forskning. Även medicinska forskningsrådet, riksbankens jubileumsfond och andra har bidragit till äldreforskningen. Detta innebär dock inte att det avsatts stora resurser för detta arbete. Men jämfört med andra sociala verksamhetsområden som barnomsorg och skola är det inte stora summor pengar som avsatts. Åren 1974—1986 har delegationen för social forskning anslagit 20 milj.kr. till äldreforskning. Den största delen av dessa pengar har gått till det s.k. 70—-åringsprojektet i Göteborg. Medicinska forskningsrådet finansierar i huvudsak medicinsk forskning. Stöd utgår för närvarande till projekt rörande åldersdemens, hjärnblödning och lårbensbrott hos äldre. 1984/85 satsades 5 miljoner på detta. I landet i Övrigt bedrivs forskning i informella grupper i universitetsorterna. Fristående stiftelser med landsting och kommuner som intressenter finns på några orter. I Jönköping driver Jönköpings läns landsting forskning, utbildning och rådgivning vid institutet för gerontologi. I Stockholm har nyligen bildats en stiftelse, Stockholms läns äldrecentrum. Detta visar ju att det finns spridda goda initiativ. Svagheten är den kortvarighet som sådana projektsatsningar bygger på och som innebär att kompetens som samlas under några projektår inte kommer att kunna samlas och tillgodogöras under fastare former. Det är inte bara den rent medicinska kunskapen som är för liten bland sjukvårdspersonal när det gäller äldres sjukdomspanorama, utan det finns i allra högsta grad även stora brister när det gäller vår kunskap rörande den socialmedicinska situationen. Rent allmänt saknas även statistiska uppgifter rörande äldres levnadsförhållanden. Vi vet inte vilka krav denna ökning av gruppen äldre äldre kommer att ställa på samhället. Vi vet alltså alltför litet om vilka effekter den stigande medellivslängden och den ålderspuckel vi ser framöver kommer att få när det gäller behov av service och vård — och detta i en situation när institutioner och ålderdomshem läggs ned och alltmer av vården sker i eget boende. Inom denna grupp kommer också ett ökande antal äldre med dement beteende att behöva vård. I dagsläget vet vi inte vad detta kommer att innebära. Detta är den rent medicinska och sociala aspekten på framtiden. Anhörigas och närståendes situation i ett framtidsperspektiv när allt fler vårdas hemma vet vi likaså alltför litet om. Vi äger alltför liten kunskap rörande vårdpersonalens situation. Bristen på personal ger redan i dag skäl att tala om kris i vården. Den ekonomiska aspekten, både för enskilda och för samhället, av denna omstrukturering vet vi alltför litet om. Vårdar vi med rätt vårdinsats och till en kostnad som är rimlig? Som synes är behoven mycket stora. Bristen på professurer med personal som ger en fullödig forskningsmöjlighet är högst besvärande. De spridda projekten med en osäker framtid är inte bra för att erhålla en kunskapsbank av värde. Äldreforskningen är av tvärvetenskaplig karaktär och kräver samordning. Universitet och högskola måste naturligtvis finnas med även i denna forskning. Närheten till vårdutbildningar är likaså viktig. Grundforskning rörande äldres sjukdomspanorama är också av vikt. Sjukdomar som Alzheimers sjukdom skapar stor ångest hos de närstående och anhöriga. Det är viktigt att rätta diagnoser ställs när äldre personer drabbas av ett dement beteende. Här saknas allmänt kunskaper. Någon sade en gång att i USA diskuteras Alzheimers sjukdom lika mycket som aids. En sådan debatt gör det möjligt att informera allmänheten om sjukdomsorsaker och att på så sätt uppmärksamma många på att ett dement beteende inte bara är beroende på att man blir äldre utan kan diagnostiseras som en sjukdom och därmed få en behandling eller ett omhändertagande som är det mest lämpliga. Det är klart bra att den professur som nu inrättas vid Lunds universitet i psykiatrisk geriatrik kommer till stånd. Men som det har framgått av mitt inlägg, behövs det betydligt mera för att vi skall kunna säga att vi med stöd av forskningsresultat kan påstå att vår äldreomsorg bedrivs på ett riktigt sätt. Det är mycket bråttom, om vi skall kunna förhindra att utvecklingen går oss ur händerna. Redan i dag är det kris i vården, inte minst inom äldreomsorgen. Då räcker det inte med bara en professur, alltför sent påkommen, och för övrigt projektarbeten utan sammanhållning. Skall äldreomsorgen kunna bli av hög kvalitet, måste det till extra resurser för att klara de insatser som behövs. Detta gäller inte minst på forskningssidan.
Herr talman! Jag vill som svar på den sista frågan och som tillägg till vad jag förut sagt nämna att äldreberedningen har avlämnat sitt slutbetänkande till ' socialdepartementet. I betänkandet föreslås att forskningsrådsnämnden och delegationen för social forskning får i uppdrag att utarbeta ett samlat program för äldreforskning. Förslaget är remissbehandlat och bereds för närvarande i regeringskansliet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att äldreberedningen har pekat på de brister som finns när det gäller äldreforskningen. Det är bra att den har kommit till stånd. Men redan i dag är det viktigt att man på alla departement är medveten om vad den äldreutveckling som vi har att vänta kommer att innebära i form av krav på ökade resurser. Där är det en stor brist att vi i dag har så små kunskaper om åldrandet. Jag tycker det finns all anledning att ta på oss ett ansvar för att det här kommer att förändras. Utbildningsdepartementet har därvid ett stort ansvar. Jag kommer att med intresse följa utvecklingen i detta ärende.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har framställt två interpellationer, en om användning av aborterade foster för medicinsk behandling och en om ökade resurser för psykoanalytisk och psykoterapeutisk behandling. På grund av min arbetsbelastning kommer interpellationerna inte att besvaras inom föreskriven tid. Vi har kommit överens om att de besvaras den 15 januari 1988.

Herr talman! Eva Zetterberg har i en interpellation frågat mig om jag är medveten om att ungefär 20 96 av hushållen i nybyggda bostadsområden i exempelvis Stockholm har så låga inkomster att de ligger under socialbidragsnivån. Utgångspunkten för Eva Zetterbergs interpellation är en undersökning som Stockholms kommun gjort om hushållens ekonomi på Skarpnäcksfältet — ett nytt bostadsområde med flerbostadshus i Stockholms ytterstad. Jag har tagit del av undersökningen och kan då konstatera att endast 3,5 920 av hushållen på Skarpnäcksfältet fick socialbidrag under oktober 1986. I Stockholm totalt uppbar 3,6 26 av hushållen socialbidrag under en månad 1986. Antalet socialbidragstagare på Skarpnäcksfältet ligger således inte över vad som är normalt för Stockholm som helhet. Det förefaller därför anmärkningsvärt att undersökningen genom intervjuer fick fram resultatet att 20 26 av hushållen under september 1986 hade inkomster som understeg socialbidragsnormen. Det är också anmärkningsvärt att 41 96 av dem som låg under socialbidragsnormen uppgav att de inte alls hade haft några ekonomiska problem under de senaste tolv månaderna. Socialdepartementets arbetsgrupp med uppgift att analysera orsakerna till socialbidragens utveckling redovisade i mars i år sin slutrapport. I den konstaterades att knappt 1 26 av socialbidragstagarna i landet av socialsekreterarna bedömdes ha hög bostadskostnad som orsak till socialbidragsbehovet. Eva Zetterberg frågar vidare om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av den aktuella situationen i nybyggda bostadsområden. Frågan rör i betydande delar olika bostadspolitiska åtgärder, som inte ligger inom mitt ansvarsområde. Jag vill därför bara helt kort redogöra för hur det individuella bostadsstödet till hushållen har utvecklats. Den undersökning som Eva Zetterberg refererar till avser förhållandena under september 1986. Sedan dess har statens och kommunernas stöd till barnfamiljer med höga boendekostnader byggts ut betydligt. Senast höjdes hyresgränserna för bostadsbidragen den 1 januari 1987, med mellan 300 och 350 kr. per månad. Från den 1 januari 1988 läggs bostadsbidragen om, så att de mer än tidigare riktas till hushåll med höga boendekostnader. Samtidigt tas de första stegen för att ge bostadsbidragshushållen stöd till en bostadsstandard som ger varje barn ett eget rum. Hyresgränserna höjs då med mellan 325 och 525 kr. per månad. Sammantaget innebär dessa förändringar att bostadsbidragen för exempelvis en tvåbarnsfamilj ökar med över 5 000 kr. per år mellan åren 1986 och 1988. Enligt vad jag har erfarit avser bostadsministern att föreslå att den påbörjade omläggningen av bostadsbidragen fortsätter med ytterligare höjningar år 1989. Under samma tid har också barnbidragen och flerbarnstilläggen höjts kraftigt. Sålunda höjdes barnbidraget 1987 med 2 040 kr. per år för en familj med två barn och med 7 650 kr. per år för exempelvis en fembarnsfamilj. Regeringen kommer naturligtvis att framöver noga följa kostnadsutvecklingen i nybyggda bostadsområden. Jag är också väl medveten om de problem som höga hyresnivåer i nya bostadsområden kan medföra. Jag anser dock att regeringen hittills gjort vad som varit möjligt för att stödja i sammanhanget särskilt utsatta grupper.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. I interpellationen utgår jag från det faktum att många nybyggda bostadsområden med flerfamiljshus har orimligt höga hyror med åtföljande stort socialbidragsberoende/en levnadsnivå under socialbidragsnivån. I Stockholm, Göteborg och Malmö finns det exempel på äldre bostadsområden, där hushållen har orimligt höga socialbidragskostnader. Till detta kommer det faktum att det i vissa nybyggda bostadsområden finns en stor andel hushåll som har svag ekonomi — inkomsterna ligger under socialbidragsnivån — men som av olika skäl ändå inte har ansökt om eller erhållit socialbidrag. Mitt exempel kommer från en intervjuundersökning som Stockholms kommun företog hösten 1986, och det gäller det nybyggda bostadsområdet Skarpnäcksfältet. Den aktuella månaden hösten 1986 hade ”bara” 3,5 96 av hushållen beviljats socialbidrag — dvs. det ungefärliga genomsnittet för Stockholm. Men för hela 1986 rörde det sig om ca 12 90. För övrigt har siffrorna, tyvärr, stigit avsevärt därefter. Det oroväckande i just detta sammanhang är dock att hela 20 90 av hushållen under samma månad redovisar inkomster under socialbidragsnivån. Den här undersökningen är inte den enda som visar just på låga inkomster. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi redovisade 1986 att ca 20 20 av hushållen i hela landet beräknas ha årsinkomster under eller omkring socialbidragsnivån. Borde inte detta föranleda socialdepartementets arbetsgrupp för socialbidrag att undersöka hur det dolda socialbidragsbehovet ser ut i andra bostadsområden och att göra en jämförelse med förhållandena i hela landet? Av just Skarpnäcksundersökningen framkommer vidare att av de 20 96 av hushållen som ligger under socialbidragsnivån skulle endast 10 96 behöva ligga under denna nivå, om dessa hushålls hyror hade varit i nivå med hyrorna i äldre bostadsområden i angränsande stadsdelar. I andra stadsdelar med stort socialbidragsberoende kan man peka på andra orsaker till detta beroende än just de höga hyrorna —t.ex. arbetslöshet och brist på barnomsorg. Av Skarpnäcksundersökningen framgår också att förvärvsfrekvensen är mycket hög. Vidare utgör de heltidsarbetande 80 96 av befolkningen. Särskilt anmärkningsvärt är att i familjer med två föräldrar mer än en tredjedel av föräldrarna måste arbeta heltid. I familjer med ensamstående föräldrar tvingas över hälften arbeta heltid. Det här är för mig väldigt oroande siffror, vilka klart pekar på de sociala konsekvenserna av höga hyror. Konsekvenserna för barnen är också helt uppenbara: långa dagar på dagis eller hos dagmamma. Men det finns fler sociala konsekvenser. I andra områden —t.ex. i Snösätra och Dalen — tvingas familjer byta ned sig, därför att man inte har råd att bo kvar i sina nybyggda lägenheter. Dessutom tenderar antalet skilsmässor och andra sociala problem att öka. Det är just med anledning av de sociala konsekvenserna av höga hyror som jag har framställt min interpellation till socialministern. Det är bra att socialministern är medveten om de problem som höga hyror för med sig och att hon ämnar följa den här frågan framöver. Däremot anser jag inte att regeringen kan nöja sig med de åtgärder som nämns i svaret. Barnbidrag och bostadsbidrag har höjts, men även kostnaderna för barn, hyror och mat har ökat. Bostadsbidragens övre gräns har höjts, men den lägre gränsen har tagits bort. Vidare har bostadsbidraget urholkats sedan 1985. Inte heller 1988 motsvarar bostadsbidraget den faktiska hyresnivån i nybyggda områden. Bostadsstödet till hushåll utan barn har tagits bort, och bostadsstödet till ungdomar är i stort sett endast till för studerande. Vi i vpk har under 1987 i motioner föreslagit andra stöd i bostadshänseen de. Vi har exempelvis föreslagit ett stopp för den garanterade räntan och en sänkning av räntan när det gäller nyproduktion. I fråga bostadsbidragen säger socialministern i svaret att det blir ytterligare höjningar 1989. Innebär det att bostadsbidragen då kommer att omfatta nyproduktionshyror samt att man avser att återge hushåll där man inte har barn men där man har låga inkomster rätten till bostadsbidrag? Det finns naturligtvis också andra åtgärder som skulle innebära en förbättring för barnfamiljer och låginkomsttagare — t.ex. slopande av matmomsen, införandet av sex timmars arbetsdag för alla samt införandet av den s.k. SOFT-reformen. Motivet till att införa SOFT är rättvisekravet. Alla medborgare har nämligen rätt till en dräglig levnadsnivå. I dag drar sig många för att ansöka om socialbidrag just därför att frågan inryms inom socialtjänsten. En rättighet som inryms inom försäkringskassans område skulle däremot underlätta för fler att utnyttja denna möjlighet. Avslutningsvis vill jag fråga socialministern: Hur kan socialministern, eller för övrigt någon annan företrädare för det socialdemokratiska partiet, acceptera att 20 20 av befolkningen i vårt land skall behöva leva under socialbidragsnivån, medan kapitalstarka grupper lever mycket gott? Jag tycker att det är upprörande att samhället inte har lyckats fördela resurserna mera rättvist i ett s.k. välfärdssamhälle.
Herr talman! Eva Zetterbergs frågor spänner över ett helt fält och gäller hela samhällsekonomin. Jag skall försöka begränsa mig till det som interpellationen avser. Vi har alltså gjort en stor analys av socialbidragens förekomst. Som jag sade i mitt svar kunde vi då konstatera att det var höga bostadskostnader som var orsaken till behovet av socialbidrag. Det är klart att det kan förekomma. Så något om den undersökning som Eva Zetterberg redovisade och som jag förstår att hon själv har varit med om att göra. Det stora antalet inkomster som understiger socialbidragsnormen kan dock mycket väl ha rent undersökningstekniska förklaringar. Det är sannolikt så — i undersökningen konstateras det ju också att en del av de hushåll som i undersökningen ligger under socialbidragsnormen gör det på grund av att dessa hushåll precis haft ett inkomstavbräck, t.ex. till följd av sjukdom, och att hushållen skulle ha överstigit socialbidragsnormen, om intervjun hade gjorts en månad tidigare. Vidare grundar sig inkomstuppgifterna på de enskilda hushållens intervjusvar — man har använt sig av ett frågeformulär. Uppgifterna har alltså inte kontrollerats. Det är mycket lätt hänt att uppgiftslämnare i en sådan här situation underskattar hela hushållets sammanlagda inkomster. Självfallet förnekar jag inte att det kan finnas hushåll på Skarpnäcksfältet som har inkomster som understiger socialbidragsnormen just på grund av den höga hyresnivån. Vidare kan det vara så, att många människor i det längsta försöker klara sig utan socialbidrag. Det är enligt min mening omöjligt att med utgångspunkt i denna undersökning uttala sig om hur stor den aktuella gruppen är. I svaret har jag sagt att det kommer att vidtas åtgärder på bostadsbidragssidan under 1989. Men för den skull kan jag naturligtvis inte i dag — det är ju bostadsministern som handlägger sådana här frågor — tillkännage vad som kommer att ske.
Herr talman! Jag förstår att socialministern inte kan uttala sig om alla bostadspolitiska åtgärder. Det var vissa möjligheter till åtgärder inom det socialpolitiska området som jag var intresserad av att höra något om. Vad gäller den nämnda undersökningen kan man i och för sig ifrågasätta t.ex. uppgifternas riktighet, men det har varken seriösa högskolor eller forskare eller någon annan gjort. Därför tror jag att det inte finns någon anledning att ifrågasätta uppgifterna. Däremot finns det, som jag påpekade i mitt första inlägg, all anledning att göra ytterligare undersökningar för att få ett bredare underlag för dessa frågeställningar när det gäller andra nybyggda bostadsområden. Socialministern säger att 1 90 av socialbidragstagarna i hela landet skulle kunna hänföras till dem som har höga hyror. Jag tror att Stockholm, Göteborg och Malmö står i särklass, med påtagligt högre hyror än landet i övrigt. Det är sådana faktorer som måste beaktas. Det är viktigt att se till hur barnfamiljer och låginkomsttagare har det i stort. I grupper med högt socialbidragstagande är det helt klart att det är kostnader för hyror och mat som är de tunga utgiftsposterna. Det finns därför all anledning att förbättra stödet till just dessa grupper.

Herr talman! Ulla Tillander har i en interpellation frågat mig om regeringen avser att medverka till en höjning av vårdyrkenas status exempelvis genom att främja en försöksverksamhet med förkortad arbetstid för vårdpersonal. Möjligheterna att rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande betydelse för att hälsooch sjukvårdssamt socialtjänstlagens mål skall kunna förverkligas. Möjligheterna att rekrytera personal till vårdsektorn har varierat under olika perioder. I början av 1980-talet var situationen relativt stabil. Nu är det svårare att både nyrekrytera och behålla personal, vilket självfallet är bekymmersamt. Särskilt allvarlig framstår situationen mot bakgrund av att antalet personer är högre, mera vårdkrävande åldrar ökar samtidigt som ungdomskullarna minskar. Antalet personer över 80 år beräknas vara ca 125 000 fler år 2000 än år 1985. Under samma period kommer t.ex. antalet 16-åringar att minska med nästan 20 96. Svårigheterna vad gäller personalförsörjningen varierar dock mellan olika geografiska områden och är mest uttalade i storstadsregionerna. Jag håller helt med Ulla Tillander om att det är angeläget att försöka finna vägar som åter gör vårdyrket attraktivt. För att uppnå detta krävs sannolikt åtgärder av flera slag. Ulla Tillander pekar som exempel på projekt rörande - lönefrågor, - utbildning, och framför allt - förkortad arbetstid. Frågor om lön och om arbetstidens längd avgörs i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Hit hör också frågor om lika lön för lika arbete och frågor av jämställdhetskaraktär. Vårdyrkena är som bekant i stor utsträckning kvinnoyrken, och kvinnoyrken är fortfarande generellt sett lägre betalda än mansdominerade yrken. När det gäller frågan om utbildning kommer sannolikt konkurrensen om ungdomar till olika verksamhetsområden att bli allt hårdare då kullarna blir mindre. Till detta kommer en ökande rörlighet på arbetsmarknaden. Detta gäller inte enbart vårdsektorn och är sannolikt något som kommer att kvarstå bl.a. som en effekt av att ungdomar mycket tidigt väljer yrkesinriktning. På samma sätt som det finns en ström från vården finns det sannolikt också en ström i andra riktningen, mot vården, som det gäller att ta vara på. Det kan också tänkas att personer med vårdutbildning som lämnat vården efter en tid önskar återvända. Rekryteringen till området bör därför vidgas och riktas även mot andra grupper än ungdomar. Vad gäller vårdpersonalens arbetstid har sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut gjort beräkningar över vad en reducering därav skulle innebära för vårdpersonal. Man har kommit fram till att en minskning av arbetstiden till sex timmar per dag i princip skulle medföra en ökning av såväl personalantalet som kostnaderna med 33 96. Merparten av de anställda inom hemtjänsten arbetar deltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är där knappt 65 26, dvs. mindre än sex timmar per dag. Inom detta område är det viktigt att ge möjligheter också till heltidsanställning. Arbetsmarknadsdepartementet har för övrigt nyligen tillsatt en utredning som skall analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer och förändrade arbetstidsmönster. Som jag tidigare framhållit, anser jag det mycket angeläget att förbättra vårdyrkenas attraktionskraft. Därvid har den personalpolitik som förs mycket stor betydelse. Utformandet av den ingår i huvudmännens ansvar. Bl. a. kan framhållas att möjligheterna till fortbildning är av stor betydelse. I sammanhanget kan nämnas att Landstingsförbundet under året har startat ett projekt om personalförsörjning som kan bli av stor betydelse. När det gäller frågan om en eventuell minskning av arbetstiden anser jag dock att denna bör prövas i ett större, mera generellt sammanhang.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min interpellation. Jag konstaterar att vi är överens om att vårdyrkenas ställning och status måste förbättras, om en god livskvalitet för gamla och sjuka skall kunna upprätthållas. Vård och omsorg måste få vara framtidsyrken. Det är då kvaliteten kan utvecklas. Låga intagningspoäng vid vårdutbildningarna bådar inte gott för framtiden, och hög personalomsättning omöjliggör att mål som kontinuitet i vård och omsorg kan uppnås. En ny framtidsanda skulle frigöra resurser inom vården. Dagens brister skapar ineffektivitet, även om den enskilde gör så bra insatser som möjligt efter de förutsättningar som ges. Det är angeläget att nu snabbt ta tag i konkreta projekt. Det kan gälla en rejäl markering av lönefrågornas betydelse inför kommande avtalsrörelse. Det kan också gälla extra insatser för utbildning och fortbildning av vårdpersonal. Det är viktigt att man kan komma tillbaka och utbilda sig efter några års arbete. I vårdyrkena betyder livserfarenhet mycket. Det är därför angeläget att dessa möjligheter finns. Den egna livserfarenheten som grogrund för studierna betyder mycket som resonansbotten. Det kan vidare gälla försök med förkortad arbetstid för vårdpersonal. Situationen är alltså den att samhället behöver en kraftigt ökad insats för att klara av vårdarbetet. Den nuvarande bristen på vårdpersonal har samband med vårdarbetets tyngd och samhällets låga uppskattning, uttryckt i ekonomiska termer. En åtgärd som skulle minska tyngden samtidigt som den skulle öka det ekonomiska erkännandet vore att förkorta arbetstiden, utan att sänka lönen. Det skulle innebära ett erkännande av att vårdbehovet är prioriterat och att vården, inte minst av de äldre, är så angelägen att det till varje pris måste undvikas att en kris uppstår på detta område — något som redan är på väg. En sådan åtgärd som en förkortning av arbetstiden innebär skulle betyda ett erkännande av tyngden i det arbetet. Det skulle ställas i jämbredd med annat mycket tungt arbete, t.ex. underjordsarbete. Det skulle dessutom höja arbetets status och innebära ett erkännande av att det är absolut nödvändigt att detta arbete utförs och att det utförs bättre och lättare av människor som har fått ett officiellt erkännande av sin insats, som är allt annat än glamorös. Det skulle också ytterst komma mottagarna av vården till godo. När man talar med dem som bär upp detta arbete ute i vården får man klart för sig att en förkortning av arbetstiden inte skulle bli utan effekt. Förutom den ekonomiska förbättring som det de facto skulle innebära, skulle det ge en lättnad i ett både fysiskt och psykiskt tungt arbete, vilket skulle öka attraktiviteten i arbetet. Det är nog inte för mycket sagt att hela vårdsituationen skulle ändras. Det skulle innebära ett i handling dokumenterat erkännande från statsmakternas sida av ett arbete som bedrivs i skymundan och därför lätt glöms bort, kanske t.o.m. förringas. Det skulle också innebära inte bara ett erkännande av dem som utför arbetet, utan framför allt ett tecken på uppskattning och tacksamhet gentemot dem som är föremål för vården, dvs. de äldre i samhället. Det är helt enkelt en skyldighet att se till att äldreomsorgen fungerar bra. Vilken konkret effekt en kortare arbetsdag för vårdpersonal skulle ha kan bara en försöksverksamhet ge besked om. Jag tänker då på både sju timmars och sex timmars arbetsdag. Om arbetsdagen förkortas från åtta till sex timmar upplevs det som mer än två timmar. Människor som har prövat anser att skillnaden är oväntat stor. Det hänger kanske samman med att arbetet är ett livselement som ger arbetsglädje och mening, om det inte blir för tungt och slitsamt, då det lätt reduceras till en födkrok. Arbetstidens längd kan utgöra den avgörande skillnaden mellan arbetet som glädje och arbetet som enbart födkrok. Nu är mitt förslag inte att man direkt skall genomföra kortare arbetsdag, utan att man skall ställa sig positiv till försöksverksamhet med både sju och sex timmars arbetsdag. Därför vill jag sluta med att fråga socialministern, trots det svar jag har fått, om inte en försöksverksamhet på det här området ändå vore något att ta fasta på.
Herr talman! Jag kan inte helt dela den oro som Ulla Tillander känner inför utvecklingen och inför detta att vi har ett stort behov av att få personal till vårdområdena. Jag tror säkert att Ulla Tillander vet att både Landstingsförbundet och landstingen gör stora ansträngningar för att kunna rekrytera personal. Det man tar del av i massmedia om vårdyrkena och olika insatser inom vården präglas ofta av en negativ bild, en bild som visar på någonting som inte har fungerat bra. Detta påverkar naturligtvis också unga människor som är i färd med att söka sig ett yrke. De tycker inte att det ser särskilt hoppingivande ut att söka sig till vårdyrkena. Jag tror att det är viktigt att vi alla hjälps åt, både personal inom vårdområdet och vi andra, att visa på yrkets positiva sidor. Det gör man bl.a. i den kampanj som Stockholms läns landsting just är inne i. På affischer i tunnelbanan och på andra platser ser vi just enskilda anställda som uttalar sig om sitt yrke. Jag tycker alltså att det borde vara något fint att jobba med människor, och jag tycker att det är viktigt att vi med förenade krafter försöker få fler att söka till vårdområdet. Vi behöver också fler, som jag har antytt i mitt interpellationssvar. När jag är ute i landet och möter personalkategorier av olika slag och frågar efter vad de tycker är mest angeläget, är det klart att man nämner lönen. Men det är inte lönen som är det primära. Jag vill i alla fall poängtera att den naturligtvis är någonting som också finns med. Men det primära är arbetsvillkoren. Man vill arbeta var tredje veckohelg i stället för varannan. I områden där systemet att arbeta var tredje veckohelg i stället för varannan har genomförts uttalar alla sig positivt om vad det innebär av större möjligheter att fungera i sitt yrke, som de ju tycker om, men som de många gånger tycker är för påfrestande. Jag talade i mitt interpellationssvar om de ekonomiska verkningar som en övergång till sex timmars arbetsdag skulle få. Sjukvårdspersonal som arbetar söndagar och helger har i dag en arbetstid på drygt 38 timmar i veckan. Detta gäller alla veckor, inte bara de som är helgfria. För en minskning till sex timmars arbetsdag i genomsnitt fordras för full kompensation en nyanställd på tre heltidsanställda. Jag tror att också Ulla Tillander förstår att en sådan stor ökning av personalstyrkan måste bli svår att uppnå, även om man har ett ökat intresse för yrkesområdet. Till detta kommer de ekonomiska aspekterna. Jag tror inte att det finns några delade meningar mellan Ulla Tillander, mig och sjukvårdspersonalen, men detta är til syvende og sidst också en fråga av ekonomisk karaktär, som måste få sin lösning ute i de enskilda landstingen. Jag tycker att detta på många håll är på god väg. Men, precis som Ulla Tillander sade, man kan inte i ett slag genomföra en förkortning av arbetstiden. Om jag är rätt underrättad skall den försöksverksamhet som Ulla Tillander efterlyser genomföras inom ramen för den arbetstidsutredning som arbetsmarknadsministern har tillsatt.

Herr talman! Jag tror inte heller att det finns delade meningar mellan oss när det gäller detta angelägna område. Jag tycker att det är bra att man för unga människor pekar på det angelägna i att göra insatser i dessa människovårdande yrken. Men då är det också viktigt att samhället på olika sätt erkänner det angelägna i de här insatserna. Socialministern hänvisar till Spri i sitt svar. I Spris sätt att uttrycka ökade kostnader för en sextimmarsdag finns det en ganska stor skillnad mellan högsta och lägsta kostnad, beroende på vilka åtgärder som vidtas. Alltså finns det ett ganska stort spelrum. Svar på frågan vad det skulle innebära i ökade kostnader kan man enligt min mening få bara genom en bred försöksverksamhet. På vårdområdet har vårt land helt enkelt inte råd att misslyckas när vi står inför ett kraftigt ökat antal äldre i vården. Gertrud Sigurdsen säger själv i svaret att det är svårare både att rekrytera och att behålla personal numera och att det är bekymmersamt. Genom sådana insatser som jag pekar på i min interpellation skulle effekterna kunna avläsas på flera plan. En positiv inställning till en kortare arbetstid som kompensation för ett tungt arbete markerar att också regeringen anser att arbetet inom detta stora område hittills varit undervärderat. Det i sin tur skulle ha överspridningseffekter genom att äldrevården fokuseras och inte perifieras. Det är självklart att om socialministern, finansministern och statsministern både i ord och handling otvetydigt stryker under att Sveriges anseende som välfärdsstat inte tål ett misslyckande med vården av våra äldre, skulle det betyda mycket också för det enskilda vårdbiträdet, som ofta ensam får axla den tunga vården av många äldre människor. Det skulle innebära att hon fick bekräftat att hennes arbete med dessa ensamma, sjuka gamla var något som hela samhället stod bakom och var berett att ställa erforderliga resurser till förfogande, för att det är så viktigt. Att de äldre har det bra och inte glöms bort eller försummas, som tyvärr ofta sker nu när vårdideologin går ut på att man skall få stanna hemma så länge som det någonsin går, är viktigt också för de anhörigas välbefinnande, verksamma som de är i samhällets stora produktionsapparat. De måste kunna uppleva ett samband mellan den produktion de medverkar till att avsätta, den skatt de betalar och den vård som kommer deras föräldrar till del.